Herr talman! När jag lyssnade på Jan Bergqvist fick jag en känsla av att också han hade kommit vid sidan av ämnet, åtminstone under en stor del av Jag skall för min del inte yrka avslag på utskottets hemställan. Jag vill tvärtom uttrycka min tillfredsställelse över att utskottet är positivt till upprättandet av diplomatiska förbindelser med Vatikanstaten och min glädje över att socialdemokraterna nu bytt sida. Jag tillhör nämligen dem som här i riksdagen agerat i denna fråga och långt tidigare röstat för ett diplomatiskt utbyte med Vatikanen. Så tidigt som 1967 hade tvåkammarriksdagen att ta ställning till en motion av bl.a. Sigvard Rimås, vilken — kanske såsom som förtrogen med Vadstenabygden och dess historia från heliga Birgittas tid — ville att frågan skulle utredas. Frågan har sedan aktualiserats av oss från den borgerliga sidan, med negativa svar från utskott och riksdag. För snart fyra år sedan väckte jag tillsammans med Per-Erik Nisser motion 1977/78:1022, som i korthet innehåller mycket av det som Evert Svensson och Bertil Zachrisson nu har tagit upp. Vi säger att vi anser att frågan är viktig. Vi talar om svårigheterna genom att det inte går att ha beskickningen i Italien ackrediterad i Vatikanstaten. Vi säger att det är en fördel för Sverige. Och vi påminner också om de många romerska katoliker som vi har i vårt land i dag. I sitt betänkande nr 4 påföljande år avvisade utrikesutskottet vår motion och sade att behovet är mycket litet, att de kontakter som behöver ske diplomatiskt är relativt fåtaliga och att det knappast är någon fördel att upprätta en sådan här förbindelse. Nu svarar utskottet rätt positivt. Jag minns att vi möttes av spefulla kommentarer i samband med vår motion den gången. Man tyckte att vi kunde syssla med något annat. Men jag anser att vår uppfattning var riktig och att det som utskottet nu skriver är rätt. Den motion som nu har behandlats har ungefär samma motiv som vi haft tidigare. Jag har emellertid begärt ordet framför allt för att säga två saker. Jag vill för det första påpeka att det, i motsats till vad Jan Bergqvist anser, inte behöver röra sig om någon stor kostnad. Jag har inhämtat att Vatikanstaten godkänner att en svensk diplomat som tjänstgör på UD i hemlandet ackrediteras i Vatikanen och står till förfogande och reser ner vid de tillfällen då det är lämpligt eller särskilt aktuellt. Det har säkert inte att göra med religiösa högtider, som den förre talaren insinuerade, utan gäller annat. Det finns redan liknande ackrediteringar då det gäller just Vatikanstaten. Det kan vara lämpligt att någon av de diplomater som tillhör den katolska kyrkan här i Sverige får detta uppdrag — det kan vara en uppmärksamhet inte minst mot den nuvarande påven. Han har gett en bild genom sitt framträdande och sin person som har ingett oss stort förtroende. För det andra anser jag, i motsats till Jan Bergqvist, att åtgärder helst bör vidtas snart och så fort som möjligt — att regeringen verkligen överlägger med de nordiska länderna och utbyter synpunkter i frågan. Jag tror inte att hela den beskrivning som vi nyss fick höra om att det skulle vara dyrare, krångligare och sämre är riktig. Jag tror att det var en alldeles för stark betoning av de svårigheter som kan tänkas. Hur som helst finns det en mängd människor i vårt land som har precis den uppfattning som utrikesutskottet uttrycker i detta betänkande.

Herr talman! Linnea Hörlén sade att jag kanske inte kan överblicka vilka kostnader och vilket administrativt krångel det kan bli fråga om, om vi får en sådan här ny ambassadör. Men så mycket kan jag väl ändå överblicka att det självfallet måste bli osmidigare, dyrare och mera opraktiskt om man förvägras rätten att sköta denna verksamhet på platsen. I dag sköts förbindelserna av personer som redan finns i Rom. Med den nya ordningen måste det ordnas så att folk skall resa fram och tillbaka, och det är självklart att det blir både dyrare och krångligare. Jag tycker att Linnea Hörlén också litet grand borde oroas över hur besvärligt det nu är att genomföra UD:s sparplan. Även om man inte skulle gå så långt att man spar alla de 50 milj.kr. det här gäller utan kanske kan spara 30 eller 40 milj.kr., blir det fråga om mycket drastiska nedskärningar på sina håll av en verksamhet som vi vet fyller en uppgift. Bör vi ändå inte när det gäller Vatikanen vänta till dess att man ser att den nuvarande formen stöter på hinder, dvs. att man med nuvarande informella ordning inte kan föra de samtal som behövs, inte kan få de informationer som man vill ha osv. Vi har ju ännu inte kommit dithän. Att då sätta i gång och göra nya arrangemang som utan tvekan blir både dyrare och krångligare, finns det ingen anledning till. Sedan sade Linnea Hörlén att jag kanske överdrev, när jag talade om vad som förevarit på befolkningskonferensen. Det konkreta fallet följde jag under hela konferensen, och jag har sedan försökt att följa med hur opinionsbildningen gått i en del latinamerikanska länder och i vilken mån man använt sig av dokument från befolkningskonferensen. Vi hade nu i höst i FN uppe frågan om en konvention mot religiös intolerans. Det var mycket svåra förhandlingar, och Sverige var under ett stadium av förhandlingarna på väg att rösta mot konventionen, om förhandlingarna stannat där. Om en sådan situation uppstår att det såsom medlemsländer med rösträtt och möjlighet att hindra consensusbeslut kommer in ”länder” som inte är länder utan endast företrädare för religioner, då blir det problem. Jag tycker att vi skall vara medvetna om den risken redan i dag. Om vi inte är det nu, kan det bli för sent.

Herr talman! Tore Nilsson sade att socialdemokraterna hade bytt sida i fråga om erkännande av Vatikanstaten. Det är inte riktigt. Vid förra årets riksmöte uttalade utrikesutskottet att detta vore en lämplig fråga för de nordiska utrikesministrarna att resonera om, när de träffades vid sina årliga sammankomster. Ett par nordiska länder erkänner nämligen Vatikanstaten, medan tre nordiska länder inte gör det. Vi menade i fjol att det vore lämpligt om de tre nordiska länder som inte erkänt Vatikanstaten kunde föra ett resonemang om den här frågan och komma fram till ett enhetligt uppträdande. I år frågade vi i utskottet om utrikesministrarna hade talat om den här saken vid sina sammankomster, och vi fick klart för oss att samtalen förts närmast på tjänstemannanivå. Det är mot den bakgrunden som vi vill att riksdagen anmäler för regeringen att vi förväntar oss att man på ministernivå fullgör fjolårets beställning och talas vid om lämpligheten av att erkänna Vatikanstaten. En rad länder har ju erkänt Vatikanstaten. Antalet har ökat under senare år. Jag föreställde mig att utskottets företrädare skulle ha gått igenom materialet från utskottsbehandlingen litet grundligare. Vad även vi socialdemokrater har skrivit under på är följande: ”Utskottet finner det naturligt att de nordiska regeringarna utbyter synpunkter i denna fråga för att utröna om en likartad inställning numera föreligger beträffande värdet av diplomatiska förbindelser med Vatikanstaten.

Herr talman! Jag skall bara i korthet beröra två punkter i Jan Bergqvists anförande. Jag var också ledamot vid befolkningskonferensen i Bukarest. Det är helt fel att säga att det förhållandet att The Holy Seat, dvs. Vatikanstaten, hade fullt säte på konferensen innebar negativa konsekvenser för befolkningskonferensen. Den uppfattning som där rådde var precis den motsatta. Motståndet mot familjeplanering över huvud taget har varit starkast i den katolska världen. I förarbetet ansågs, att om Vatikanstaten icke skulle bli representerad skulle det innebära att kanske hela den katolska världen tog avstånd från besluten vid befolkningskonferensen och uppföljningen av den. Det förhållandet att påvestolen fanns representerad vid konferensen bidrog till att underlätta arbetet, och därigenom blev också frågan om befolkningspolitik en realitet i de katolska länderna. Till sist efterlyser Jan Bergqvist en helt annan sak, nämligen belägg för att de kontakter vi nu har med Vatikanstaten inte har varit till fyllest. Jan Bergqvist var kanske inte själv närvarande i utskottet när vi fick en föredragningi den här frågan, och jag kan bara säga ifrån att vi har belägg för att de kontakter vi tidigare hade och vilka då i många avseenden kunde betraktas som till fyllest i dag inte är det. Det upplevs som ett önskemål att få sådana kontakter med Vatikanen att vi erhåller större möjligheter än i dag att få information.

Herr talman! Vi är från vpk:s sida mycket kritiska mot de glidande formuleringarna i utskottsbetänkandet och hade naturligtvis mycket hellre sett ett konkret och direkt avstyrkande, som utskottet tidigare har gjort. Jag instämmer till stora delar i det anförande som Jan Bergqvist tidigare har hållit. Det finns uppenbarligen skäl till att inte ha sådana förbindelser med Vatikanstaten som krävs i motionen. Påverkan utövas av påvekyrkan på många olika sätt i världspolitiken, speciellt i tredje världen, och det är ingen positiv påverkan. Därför finns heller ingen anledning för Sverige att upprätta diplomatiska förbindelser och ge Vatikanstaten denna status. Vi skulle mycket hellre ha sett ett klart och entydigt avstyrkande i utskottet i likhet med tidigare.
Herr talman! Det är riktigt att Ingrid Sundberg var med på befolkningskonferensen som svensk delegat, men hon var inte med i den informella arbetsgrupp som leddes av Carl Wahren och som just hade hand om resolutionstexterna, som handlade om familjernas rätt till familjeplanering och regeringarnas ansvar för att se till att det fanns tillgång till medel för familjeplanering. I den arbetsgruppen var det flera länder på den katolska sidan — bl.a. Argentina och Brasilien — som gick med på den föreslagna resolutionstexten. Till slut var man överens om att markera att alla regeringar har ett ansvar för att se till att de människor som så önskar kan få tillgång till frivillig familjeplanering. Men Vatikanstaten sade nej. Eftersom arbetsgruppen arbetade efter consensusprincipen luckrade man då upp texten.

Ingrid Sundberg har också fel när det gäller frågan om det fördjupade meningsutbytet. Man kan i allmänna ordalag uttrycka synpunkten att vi borde fördjupa vårt meningsutbyte med Vatikanen. Men hittills har det inte varit några problem att utbyta informationer med Vatikanen. Hittills har det gått att få till stånd meningsutbyten med Vatikanen, om Sverige så önskat. Är det något fel på kontakterna beror det snarare på passivitet från svensk sida. I så fall har svensk utrikesförvaltning inte tagit de initiativ till samtal och informationsutbyte som några här tycker skulle vara önskvärda. Men det är inte så att Vatikanen har vägrat några samtal därför att vi fortfarande har informella kontakter. Så länge vi inte stött på den gränsen — att det blir omöjligt att få fram vad vi från svenskt håll bedömer som viktiga informationer — tycker jag att det, med tanke på alla de invändningar som kan resas mot detta, inte finns anledning att ändra en ordning som har fungerat tillfredsställande och som har alla förutsättningar att fungera tillfredsställande också i fortsättningen.
Herr talman! Det är alldeles riktigt, som Jan Bergqvist sade, att Vatikanstaten motarbetade den lydelse som resolutionen skulle ha haft. Men jag bad Jan Bergqvist bedöma vilket resultatet av befolkningskonferensen skulle ha blivit om Vatikanstaten över huvud taget inte hade varit representerad. Just därför att Vatikanstaten var representerad i detta internationella sammanhang blev konferensen offentliggjord. man blev medveten om den i de katolska länderna — låt vara att man inte hade den önskade resolutionen att sätta i händerna på människor. När det gäller barnbegränsning— det vågar jag faktiskt påstå — är det inte fråga om huruvida man håller en resolution i handen eller inte. När det gäller våra förbindelser med Vatikanstaten vill jag till Jan Bergqvist säga att det var en tid när det fanns personliga nära kontakter mellan svensk officiell representation i Rom och representanter för Vatikanstaten. Det gjorde att vi på den tiden inte hade några svårigheter att få de informationer som andra länder med officiell representation fick. I dag görs den bedömningen att de länder — däribland två skandinaviska — som har denna officiella representation har tillgång till en annan information än vad som står Sverige till buds.
Herr talman! Det var ju en snygg formulering som Ingrid Sundberg levererade, att barnbegränsning klarar man inte genom att hålla en resolutionstext i handen. Men bortse inte från vad saken gällde! Om Vatikanstaten inte hade fått rösträtt på konferensen, hade vi kunnat få en resolutionstext som klart och entydigt slog fast en regerings ansvar för att ge sina medborgare tillgång till frivillig familjeplanering. Det hade varit av stort värde för många grupper i deras opinionsarbete, om de hade kunnat peka på att ”här har vi ett FN-dokument som alla medlemmar i konferensen står bakom, och det säger att vår regering skall se till att detta sker”. Det hade varit en stor skillnad, och den kan man inte bortse från. Ingrid Sundberg för ett väldigt vagt tal när hon säger att våra informationer och vårt meningsutbyte inte svarar mot våra behov. Jag har varit i kontakt med utrikesdepartementet i olika sammanhang. Jag har fått beskedet att man aldrig har vägrats information som man har begärt. Saknas det någonting — vad det konkret skulle vara vet jag inte, men Ingrid Sundberg antydde att hon visste någonting — beror det inte på den form för förbindelserna som vi har i dag, utan det beror i så fall på svensk passivitet. Det är inte så att informationer hittills har vägrats oss. Tills vi har stött på den gränsen går det inte att säga att vi måste utnämna en ambassadör. Vi har ännu inte i praktiken sett att det finns ett sådant behov.
Herr talman! Låt mig bara tillägga: Vi har inte vägrats informationer. Men den stora skillnaden är att nu får vi be om informationer — om vi har officiella diplomatiska förbindelser med Vatikanstaten blir det ett ömsesidigt utbyte av informationer.

Herr talman! I konsekvens med vad vi från vpk tidigare har sagt i denna fråga yrkar vi avslag på regeringens förslag om tilläggsanslag. Vi anser att prisregleringsmedlen för det här budgetåret skall hållas inne. Det är naturligtvis fråga om en anslagshöjning — det behövs inga tolkningar av utskottet eller några citattecken kring kraven i vpk-motionen för att klargöra det. Försvaret får full kompensation för inflationen. Vi konstaterade för bara några dagar sedan att det i detta läge har medfört att speciellt det militära försvaret, som är den stora komponenten i sammanhanget, har fått mer pengar än det egentligen skulle ha. De sjunkande reallönerna har medfört att priskompensationen har gått upp till belopp som försvaret egentligen inte skulle ha haft. Eftersom priskompensationens konstruktion är sådan att man gynnas när inflationen är högre än löneökningarna finns det all anledning att dra in av överkompensationen. Man kan fråga sig när försvarsdepartementet skall slå till bromsarna. Systemet med bemyndiganden, uppföljning av bemyndiganden och priskompensation gör att man hela tiden är inne i en karusell. Man kan alltid hänvisa till tidigare fattade beslut och säga att nu måste vi fullfölja detta, nu måste vi ge militärapparaten vad vi har lovat den, annars kan den inte göra de beställningar den behöver, bedriva den verksamhet som är planerad osv. På det sättet finner man alltid en ursäkt att hela tiden späda på de militära anslagen. Någon gång måste man ta ställning och slå till bromsarna, och det här sättet med bemyndigande är egentligen en stor och väl uttänkt apparat för att förhindra den ökade stegringen av de militära anslagen. Sedan vet vi också att statliga myndigheter i gemen, och det gälier inte minst försvaret — det vet jag av egen erfarenhet — har en tendens att alltid försöka att förbruka de anslag de får, oavsett om det behövs eller inte. Det påverkar ju deras äskanden för nästa budgetår, och har de inte förbrukat de anslag de har fått blir det svårare att hävda att de behöver samma summa nästa år, med priskompensation pålagd igen. Det kommer man inte heller åt, om man hela tiden slappt beviljar de här priskompensationerna på bemyndigandeanslag och andra anslag. Det är därför det måste sättas stopp någon gång. Det här kommer vi säkert att få återkomma till åtskilliga gånger. Jag nöjer mig för dagen med att yrka bifall till vpk:s motion i ärendet.

Herr talman! Vad vi behandlar i dag är dels prisregleringsbemyndiganden på tidigare beslutade objekt, dels bemyndiganden för vissa objekt under huvudprogrammet Marina förband, dels slutligen ett beslut att anvisa medel på tilläggsbudget I för budgetåret 1981/82. I fråga om prisregleringsbemyndigandena framgår beloppen på s. 2 i utskottets betänkande. En förutsättning för att de medel som står till förfogande skall kunna utnyttjas på ett rationellt sätt är att dessa bemyndiganden beviljas i enlighet med propositionen och i enlighet med vad utskottet också föreslår. Nu säger Oswald Söderqvist att här är det inte fråga om försvarets pengar utan det är fråga om anslag. Nej, Oswald Söderqvist, det är det inte. Detta är prisregleringsmedel som försvaret har fått på grund av kostnadsstegringarna. Jag förutsätter att Oswald Söderqvist håller fast vid det försvarsbeslut som fattades 1975. Oswald Söderqvist vet lika väl som jag att vi inte har någon möjlighet att ändra på det nu. Nästa år är det dags för ett nytt försvarsbeslut, men intill dess står beslutet från 1975 fast.

Jag är också övertygad om att när vi kommer till bokslutet för det här femåriga försvarsbeslutet kommer vi att konstatera att försvaret icke har kunnat uppfylla 1975 års försvarsbeslut. Och vad beror det på? Jo, det beror på brist på medel. Om försvaret nu har fått tillfälle att i viss utsträckning rätta till de här bristerna, tycker jag nog att det är egendomligt om man skall förmena försvaret den rätten. Det andra som jag vill säga ett par ord om är objektbemyndigandena vad gäller marinen. När det gäller de saker som det här är fråga om — ytattackfartyg, bevakningsfartyg, ubåtar — vet vi allihopa hur angelägna dessa är för marinen. Det kommer att under det pågående budgetåret ta 91 miljoner i anspråk, men det tas av försvarets budget. Det är inte några nya pengar. Därför har jag väldigt svårt att förstå Oswald Söderqvists argumentation. Han säger att han känner väl till försvaret, och det tror jag att han gör. Då tycker jag nog att Oswald Söderqvist också skulle kunna förstå försvarets situation, då jag förutsätter att Oswald Söderqvist är lika angelägen som jag om att vi har ett starkt försvar. Jag vill yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag tycker att den argumentation vi har hört här precis talar för riktigheten av vad jag sade i mitt anförande tidigare. Det är alltså fråga om karusellen med bemyndigandeanslag och uppföljning av tidigare objekt som man hela tiden hänvisar till. Jag känner igen det från andra områden också. Det ä liksom inte möjligt att så att säga ta igen det som man eventuellt förlorade i början av den här femårsperioden, då nettoprisindex kanske fick den andra motsvarande effekt som nämnts. Försvarets anslag är ändå så pass stora att det inom den här omfattande budgeten måste finnas möjligheter till omföringar, besparingar på andra sektorer och annat. Man får ju spara på alla andra samhällsområden i dag, som jag vid upprepade tillfällen har sagt. Det är märkligt att man när det gäller försvaret aldrig skall åläggas att göra de allra minsta jämförelser med övriga samhällsområden. Där skall det inte vara några besparingar. Det måste ju finnas möjligheter t.ex. i marinens budget — marinen har i alla fall ett anslag som uppgår till över 2 miljarder — att plocka fram de miljoner som behövs för att genomföra de här objekten. Det vill man inte, utan man vidhåller stenhårt att man skall få de pengar som har utlovats tidigare, och man skall få priskompensation t.o.m. i det här läget då det är fullt klart att det är fråga om en överkompensation. Jag tycker fortfarande att det är fullt klart att man bör se mera restriktivt på det hela och inte tillåta den här karusellen att fortsätta att snurra. Någon gång måste man sätta stopp.
Herr talman! Visst skall försvaret spara, liksom man skall spara på alla andra områden inom vårt land. Det är vi överens om. Så sent som i förra veckan godkände vi just ett utskottsbetänkande som gick ut på att besparingar skulle göras på försvarets område. Jag kan inte hålla med Oswald Söderqvist, när han säger att det här är belopp som försvaret inte skulle ha haft. Tvärtom, måste jag säga, är detta belopp som försvaret är berättigat till. Sedan säger Oswald Söderqvist en annan sak som jag heller inte kan underlåta att kommentera. Han säger att militären har en tendens att förbruka de medel som står till förfogande vare sig de behövs eller inte. Jag vill mycket bestämt vända mig mot det talet, därför att så är inte förhållandet inom försvaret. Man kan diskutera priskompensationen, och det har försvarskommittén gjort. Den har kommit med ett förslag om ett system eller åtminstone om linjerna för ett system, där man blir mera följsam i fråga om kostnadsutvecklingen. Vi är överens om att det priskompensationssystem som vi har haft och har i dag har sina brister. Vi har varit överens också om att vi skall söka komma fram till ett nytt system. Nu har vi att se fram emot vad det blir av detta och hur det kommer att slå i sin tillämpning.
Herr talman! Gunnar Oskarson vet lika väl som jag att i de besparingspropositioner, som han talar om och som varit under behandling alldeles nyligen, för försvarsdepartementets område i realiteten inte har betytt någonting alls. Det diskuterade vi här för några dagar sedan. De besparingar, 200-300 miljoner, som man föreslagit på denna stora budget är detsamma som ingenting. De har dessutom i realiteten bara betytt att man skjutit upp vissa investeringar, t.ex. kasernreparationer och värnbyggande, medan man på intet sätt tvingat militärapparaten att dra in. Det är faktum, och jag vidhåller fortfarande att försvarsdepartementets område är det enda område i svångremspolitikens Sverige som inte behöver vidkännas några reella indragningar och nedskärningar av sin verksamhet. Sedan till frågan om att förbruka anslag. Var och en som arbetat med budgetering och planläggningsarbete inom statsapparaten och inom den militära sektorn — och det har jag gjort ganska mycket — vet att det finns en tendens att försöka förbruka de anslag man har fått under innevarande budgetår. Gör man inte det har man dåliga möjligheter att äska samma anslag för nästa budgetår. Då kan myndigheterna när det manglas säga: Men i fjol förbrukade ni inte detta belopp, därför måste ni vidkännas en nedskärning i år. Detta gäller inte bara det militära systemet, utan många andra områden inom statsförvaltningen också, tyvärr. Man ser alltså till att sätta snurr på pengarna vare sig det behövs eller inte. Kan man inte göra det på annat sätt kan man lägga ut bemyndiganden till civila firmor t.ex. med de pengar man har kvar på bemyndigandeanslaget för året. Sedan kan man peka på detta och säga att vi har lagt ut dessa beställningar och måste få fullfölja dem, och så måste vi ha mera pengar. Så går karusellen vidare hela tiden, och detta måste brytas.
Herr talman! Får jag först säga i fråga om besparingar, att det är ett faktum, fastslaget av utskottet och riksdagen, att även försvaret har gjort besparingar. Det går inte att komma ifrån. Sedan vidgar Oswald Söderqvist sitt påstående och säger att alla statstjänstemän, om jag förstod honom riktigt, sitter vid budgetårets slut och bryr sina hjärnor med att hitta på objekt, så att de förbrukar pengarna, för att ha motivering för anslag nästa år. Låt mig mycket bestämt vända mig mot detta påstående. Detta är icke sanning. Får jag ta upp en sak till. Det gäller de marina bemyndigandena nu, bevakningsfartyg, ytattackfartyg och ubåtar. Såväl departementschefen som utskottet har poängterat att dessa är mycket angelägna ur försvarets synpunkt. Men de är också mycket välkomna ur sysselsättningssynpunkt för Karlskronaområdet. Den saken tycker jag man inte helt skall bortse från i detta sammanhang. Även om försvarsbeställningarna är till för försvarets del och för att få ett effektivt och starkt försvar, så är det inte något fel om man kan slå två flugor i en smäll och även gagna sysselsättningen i ett område som har verkliga sysselsättningsbekymmer. Det tycker jag snarare är en fördel.
Herr talman! I frågan om förbrukning av anslag kommer vi antagligen inte att bli överens. Det är ett faktum att det förhåller sig så som jag sagt. Det finns aktuella exempel härpå, som cirkulerat i massmedia de senaste veckorna. Även om uppgift står mot uppgift, gäller detta faktum också inom det militära systemet — det vet jag av egen erfarenhet. Vad sedan beträffar sysselsättningsfrågan, som jag kom in på, är det självklart att man aldrig någonsin kan motivera försvarsanslagets användning med sysselsättningssynpunkter. Det är naturligtvis bra om sysselsättningen kan främjas, men det finns tillräckligt många utredningar internationellt, från FN, från finska LO osv., t.o.m. från USA — som tydligt och klart visar att varje i civil verksamhet investerad penningenhet ger mycket större effekter på sikt, mycket bättre utfall i samhällsapparaten i stort, än motsvarande investering i den militärindustriella verksamheten. Det tycker jag att man skall hålla i minnet när man börjar tala om sysselsättningseffekter av försvarsmaterielproduktionen. Det är en omväg som inte är effektiv. Det vore mycket bättre att direkt satsa på en effektiv, lönsam och bra civil produktion, om man vill främja sysselsättningen. Klart är dock att det i den mån försvarsställningar främjar sysselsättningen, är det inget fel. Men man skall inte ta en sådan effekt till intäkt för att lägga ut sådana beställningar.
Herr talman! Jag tycker att Oswald Söderqvist bör kunna uppfatta vad jag sade. Jag framhöll att beställningar av och kostnader för försvarsmateriel enbart syftar till att skapa ett starkt och effektivt försvar. Det går aldrig att motivera pengar till försvaret med sysselsättningsskäl. Men jag sade också att om man kan slå två flugor i en smäll — och de två sista meningarna i Oswald Söderqvists anförande tyder på att vi följer samma linje — är detta i varje fall inte till skada för vare sig sysselsättningen eller försvaret utan tvärtom till gagn för båda. På den punkten kunde vi väl ändå vara ense.

Herr talman! Svensk psykiatri är en mycket märklig sektor av samhället. Först och främst är den ett slutet område. Jag tycker att det är märkligt hur likgiltig svensk arbetarrörelse har varit när det gäller denna samhällssektor, där under årtionden nedtryckta och utslagna människor ur arbetarrörelsens egna led i så stor utsträckning stoppats undan. Det är märkligt att det först på vpk:s initiativ har blivit debatt i riksdagen på det här området, trots att patientorganisationer och professionella kritiker ropat på riksdagens uppmärksamhet. Svensk psykiatri skiljer sig också från flertalet andra jämförbara länders psykiatri, och den skiljer sig på ett beklämmande sätt. Det är ingen slump att Riksförbundet för social och mental hälsa har anmält den svenska psykiatrin till Europadomstolen och till Europarådets kommission för mänskliga rättigheter. Det är dess värre en synnerligen välmotiverad anmälan. Tvångsintagningarna inom svensk psykiatrisk vård tillhör både nationellt och internationellt det mest abnorma på området. De utgör en mycket allvarlig medborgarrättslig fråga. Vid en beräkning, baserad på 100 000 invånare, har det visat sig att tvångsintagningar av detta slag i Sverige är ca 4 gånger så många som i Danmark, 7 gånger så många som i Storbritannien, 8 gånger så många som i Italien, 20 gånger så många som i Sovjetunionen och 40 gånger så många som i Tyska demokratiska republiken. Antalet tvångsomhändertagna inom den svenska psykiatriska vården är nästan tre gånger så stort som antalet fångar. En fullständigt abnorm bild visar också variationerna i tvångsintagningar mellan olika delar av landet. Av en patientinventering från 1979 framgår exempelvis att frekvensen tvångsintagningar i olika län kan variera i proportionerna 1 till 5. Detta visar med skrämmande tydlighet vilket rättsligt och diagnostiskt godtycke som existerar. Människor inspärras på de mest lösliga grunder. Det är en mätare på den dåliga vetenskapliga standarden i hela systemet. Vad säger då riksdagens socialutskott om dessa otroliga förhållanden? Ja, utskottets betänkande är nästan lika otroligt som psykiatrins egen verklighet. Man påstår helt frankt att utvecklingen redan är på väg dit motionärerna syftar, och med det avstyrker man motionerna. Betänkandet ger en fullständigt falsk och idealiserande bild av förhållandena. Det undviker alla problem. Det är glättat och undvikande skrivet. Utskottet tar över huvud taget inte ställning till tvångsfrågans abnorma läge. Inte med ett ord berör man jämförelserna med andra länder. Man intresserar sig inte ett dugg för att analysera varför läget är som det är i Sverige. Detta sker trots att denna fråga har varit uppe till debatt i kammaren flera år i följd. Utskottet upprepar stereotypt sina vanliga fraser och går inte in på de verkliga problemen. Detta är oansvarigt och innebär misskötsel av en stor social fråga. Det är, herr talman, i och för sig sant att det sedan ett antal år finns planer på en försiktig reformering av den psykiatriska vården i Sverige. Det är sant att denna reformering i begränsad skala har inletts. Men utskottet tycks vara fullständigt omedvetet om det verkliga läget och skrämmande likgiltigt inför de problem som tornar upp sig. Utskottet vill inte ta i tvångsfrågan. Utskottet gör ingen värdering av de inledda reformernas praktiska genomförande. Sanningen är ju den, att det med den nuvarande takten kommer att ta minst tre generationer att avveckla de gamla mentalsjukhusen. Utskottet har ingenting att säga om RSMH:s — Riksförbundet för social och mental hälsa — anmälan till Europakommissionen. I byråkratisk solidaritet med systemet, sjukhuscheferna och landstingsdirektörerna tiger man om denna pinsamma affär. Utskottet har ingenting att säga om övergreppen, om misshandelsfallen, som avslöjas på institution efter institution. Utskottet varken ser eller bryr sig om de svårigheter som man möts av i samband med de inledda förändringarna. Man talar i vaga, allmänna ordalag om en övergång till mer öppenvård i stället för institutionsvård. Men samtidigt vet utskottet och alla andra vem som förutsätts ta hand om den öppenvård som skall avlösa slutenvården. Det är kommunerna, som förutsätts att från i stort sett ingenting kunna bygga upp öppenvårdscentraler med behandlingsresurser och anknytning till den sociala sektorn. Och vad gör regeringen med kommunerna? Man använder dem som slagpåse i en reaktionär och ekonomiskt felaktig finanspolitik. Kommunerna skall strama åt. Den viktiga uppbyggnaden av öppenvården förutsätts ske i ett klimat där kommunerna är under stark ekonomisk press på grund av den borgerliga politiken. Varifrån skall resurserna komma för den nya öppenvården? Varifrån skall pengarna komma till vidareutbildning av personal för de helt nya uppgifter och det nya arbetsinnehåll som kommer att finnas i en växande öppenvård? I en kammardebatt förra året om psykiatrin fällde Gabriel Romanus yttrandet, att förändringarna inom psykiatrin skulle medföra att den blev billigare. Är det så socialutskottet ser på den här frågan? Ser man inte problemet som det framstår i praktiken? Öppen vård sparar vissa kostnader. Men den kräver också nya. Den skall byggas upp från grunden —den existerar knappast i dag i kommunal regi. Personalen får andra uppgifter, arbetet en annan inriktning. Utan tillräckliga resurser blir detta ju förr antingen så, att en mängd människor kommer att lämnas utan stöd och behandling, eller så, att de gamla institutionerna konserveras i minst 50 år framåt. Det är märkligt att denna allvarliga problematik inte föranleder minsta tanke från socialutskottet. De 10 000 människor som enligt förre överinspektören för mentalvården i onödan befinner sig på mentalsjukhusen väger tydligen lätt i förhållande till regeringspartiernas trohet mot Milton Friedmans ekonomiska idéer. Herr talman! Detta tillstånd kan inte få fortsätta. Det måste bli slut på statens och riksdagens likgiltighet och ovilja att se problemen i ansiktet. Riksdagen måste ta sitt ansvar. Eljest riskerar den försiktigt spirande reformen att stanna upp. En radikal lagändring måste genomföras då det gäller omhändertaganden. En kvalificerad rättslig prövning måste införas. Tvångsomhändertagandenas antal måste drastiskt reduceras. Detta är en medborgerlig frioch rättighetsfråga av största vikt. Kommunerna måste garanteras resurser för att bygga upp öppenvården. Det får inte bli så att människor blir kvar på mentalsjukhusen och kvar i destruktiva miljöer, därför att ingen eljest bryr sig om dem. Den fackliga rörelsen måste i en helt annan utsträckning än nu engageras för den här reformen. Fackföreningsrörelsen spelade en stor roll som stöttepelare när man genomförde den stora psykiatriska reformen i Italien. En förnyelse av utbildningen, en demokratisk vårdstruktur och organisation måste införas. Likgiltiga eller fördomsfulla attityder måste aktivt bekämpas av de fackliga ledningarna. Slutligen måste en sak stå klar för alla politiskt verksamma. Psykiatrin är ingen teknisk fråga eller expertfråga — lika litet som kärnkraften eller datorisering är det. Den är i sin grund en politisk fråga. Den är en fråga om medborgerliga rättigheter. Den är en fråga om mänsklig värdighet. Den är en fråga om hur man uppfattar och ser på människans relationer och förhållande till samhället. Den är en fråga om utslagning och en fråga om makt. Därför angår den här frågan oss parlamentariker. Det angår oss, ifall man har en psykvård som tar människan på allvar eller en psykvård som söker orsakerna till psykiska avvikelser hos människan själv. Det ena synsättet leder till en aktiv, skapande behandlingssyn. Det andra leder till döljande av orsaker och förvandling av det mänskliga själslivet till en fråga om biokemiska reaktioner. Människans psyke är inte lika med hjärnans fysik och kemi. Människans psyke utvecklas och präglas av samhälleliga relationer. Kärlek är inte detsamma som en inresekretorisk process och kan aldrig förstås i kemiska termer. Ångest är inte en biokemisk process, som bara plötsligt uppstår på grund av något fel i människans kemiska funktion. Det är fråga om socialt betingad upplevelse. Befrielsen från ångest och psykisk död är därför en fråga om en självständig människas kamp för sin egen styrka och insikt. En sådan process kan inte fullföljas i vilka miljöer som helst. Den kräver aktiv medverkan, stödd från jämlikar, kvalificerade humanistiska insikter hos dem som behandlar. Den kräver en demokratisk vårdorganisation. Den kräver kamp mot social utslagning både inne på institutionerna och ute i samhället. Det är detta som socialutskottet inte alls tycks förstå. Men det är detta som måste vara kärnan i den stora psykiatriska reform som det efterblivna Sverige behöver. Med detta yrkar jag, herr talman, bifall till vpk-motion 943.

Herr talman! Inga Lantz är något efter sin tid, men jag tror att hon kan vara förlåten. Jag råkar nämligen veta att hon har fått gå in i den här debatten som stand in, och hon kanske har fått överta material som hon själv inte står för. Det är inte så att kommunerna, enligt de planer efter vilka psykiatrin nu omstruktureras i landet, skall ta över psykiatrin. Socialstyrelsen var i slutet av 1970-talet inne på sådana tankar, och i det meddelande som publicerades 1978 hade man ställt in sig på att låta primärvården och den primärkommunala socialtjänsten ta hand om huvuddelen av den öppna psykiatrin. Men efter remissbehandling och omarbetning av förslaget ser nu socialstyrelsens riktlinjer för psykiatrin inför 1980-talet ut på ett i stor utsträckning annorlunda sätt. Även på andra punkter tror jag att vpk-motionen skulle må väl av en viss modernisering. Man har en ganska statisk syn på psykiatri och psykiatriska vårdmetoder. I motionen säger man att behandlingen bör utgå från en socialoch beteendevetenskaplig grundsyn. Det är i och för sig riktigt, men psykiatrin är mycket mera mångfasetterad än så. Vi kan inte undvara den biologiska bakgrundskunskapen. Vi kan heller inte undvara moderna psykodynamiska, psykoterapeutiska och på psykoanalytisk psykiatri byggda behandlingsmetoder och inskränka oss endast till det som hör hemma inom beteendevetenskap. I själva verket har omstruktureringen av den svenska psykiatrin börjat. Jag håller med om att det skulle ha varit önskvärt att den hade gått betydligt fortare, men det som nu pågår är en av de mest genomgripande omstruktureringar inom sjukvården som över huvud taget har skett eller håller på att ske i vårt land. Jag tror inte att man kan vara säker på att den nya psykiatrin blir billigare än den gamla, men i varje fall tror jag att man kan klara av att bygga upp en betydligt mera dynamisk och effektiv organisation inom ramen för de resurser som man i dag förfogar över. Flaskhalsen har hittills varit tillgången på kvalificerad personal. Psykologer, psykiatrer och psykodynamiskt och psykoterapeutiskt skolade personer tar tid att utbilda. Man kan inte trolla fram dem över en natt. Dessutom sker det stora omstruktureringar, både geografiskt och på annat sätt. Det sker stora ingrepp i personalens tillvaro, i dess vardag. På vissa orter, där en del av mentalsjukhusen är lokaliserade, kommer omstruktureringen att få stora sysselsättningspolitiska effekter. Man kan därför inte genomföra den alltför snabbt. Den måste ske samtidigt med att utbildning ges och i samarbete med personalen. Personalen måste, för att kunna göra ett gott arbete, vara motiverad för dessa mycket genomgripande förändringar i sin verksamhet. De flesta landsting i vårt land har kommit en bra bit på väg när det gäller att omstrukturera sin psykiatri i enlighet med sektoriseringsprincipen. Man har här ett starkt vertikalt samband mellan länssjukvården, med dess resurser för dygnet-runt-vård och kvalificerad vård, och direkt ut i primärvården. Där skall denna och alltså till landstinget anslutna psykiatriska öppenvårdsteam, som även innehåller kvalificerade terapeutiskt utbildade personer, kunna stå för en mycket stor del av vården. Med god personkontinuitet och direkt kontakt med patienterna skall de kunna ta över vården även under de perioder då sluten vård behövs. Det finns exempel på sjukhus av gammal mentalsjukvårdskaraktär, t.ex. Falbygdens sjukhus, som nu byggs om till ett vanligt länsdelssjukhus. Det finns andra län där man börjat utifrån de resurser man har och byggt upp en sektor i taget för att få det att fungera väl inom ett område innan man går vidare till nästa. Det är heller inte säkert att det är riktigt att helt avveckla alla våra mentalsjukhus. Man kan i stället modernisera dem inifrån. Vi har nyligen fått läsa exempel på moderna psykodynamiska behandlingssätt även när det gäller svåra psykoser, t.ex. från Säters sjukhus, där man kunnat kombinera en betydligt reducerad psykiatrisk medicinering med moderna metoder, som varit mycket mer framgångsrika än man kunnat tänka sig. Det är kanske innehållet i vården mer än själva utseendet på byggnaden som har betydelse. Man skall också ha klart för sig att den vård som nu blir kvar på sjukhusen — den slutna vård som behövs — blir mycket tung. Den kommer nästan helt att gälla grava psykoser. Detta kommer att ställa ökade krav på personalen, på dess utbildning, uthållighet, tålamod och förmåga att orka med ett kraftigt försvårat och mycket tyngre arbete än tidigare. Det är också andra motioner som behandlas i detta betänkande. Eftersom motionärerna uppenbarligen anser sig tillgodosedda med utskottets skrivning skall jag inte närmare gå in på dessa motioner. Det finns emellertid ett problemkomplex som behandlats av flera motionärer och som utskottet tagit upp. Det gäller inställningen till tvångsvården. Jag villi korthet ta upp Inga Lantz jämförelser med andra länder. Att vi har en högre procent tvångsintagna inom psykiatrin kan bero dels på att vi har ett i förhållande till en del andra länder annorlunda missbruksproblem, dels på vårt allmänna samhällsansvar — vi låter inte människor ligga kvar i rännstenen, utan vi tar hand om dem, även om det i ett inledningsskede ibland måste ske med tvång. Däremot är det alldeles riktigt att de stora skillnader som finns mellan olika delar av landet när det gäller användningen av tvångsintagning är anmärkningsvärda. En översyn av detta pågår. En översyn av hela tvångsvårdskomplexet pågår just nu inom socialberedningen, som fått tilläggsdirektiv att lägga fram förslag till en ny tvångsvårdslag stiftning under år 1983. Mer än att hänvisa till det pågående arbetet på detta område tycker jag knappast att utskottet kan göra. Utskottet förfogar över en betydande och helt modern kännedom om vad som pågår på området. Jag tycker inte att det finns anledning att göra någonting annat än att yrka bifall till hemställan i socialutskottets betänkande nr 17.
Herr talman! Jag tycker ändå att utskottets argumentering när det gäller tvångsintagningarna var litet väl tunn. Vad är det som motiverar att Sverige vid en internationell jämförelse ligger så högt? Man kan jämföra med Danmark eller Storbritannien, som ligger oss ganska nära. Vi har många gånger fler tvångsintagningar än dessa länder. Sedan är det sant att det sker en omstrukturering till mera öppna vårdformer. Denna utveckling, som har internationell motsvarighet, sker väldigt långsamt i Sverige. Siffror som tagits fram visar att 10 000 av de människor som finns inom psykvården skulle kunna leva utanför sjukhusen. Det är ju väldigt många. Jag var på Sundby sjukhus för några veckor sedan. Där verifierade en anställd att 40 26 av patienterna skulle kunna skrivas ut, om man bara hade någonstans att ge dem hjälp och stöd utanför sjukhuset. Motsvarande siffra för Långbro sjukhus är 35 96. I vissa fall har man angivit att ända upp till 60 90 av patienterna inte skulle behöva vara intagna. Jag tycker att detta går alldeles för långsamt. Det är klart att det behövs resurser, och det har vi också påpekat i vår motion, inte minst när det gäller personalutbildning. Vad vi har velat med motionen är att skynda på verksamheten så att det hela går mycket snabbare. Frågan har utretts sedan 1960-talet, och fortfarande är situationen för människorna i den här belägenheten mycket dålig. Jag tycker att socialutskottet borde ha tagit litet mer allvarligt på den situation som råder.
Herr talman! Det är riktigt att utvecklingen går långsamt — jag instämmer med Inga Lantz och beklagar detta. Jag har tidigare sagt att den viktigaste flaskhalsen är tillgången på kvalificerad personal. Psykiatrin är ett område där det är ovanligt farligt att gå in och göra någonting med otillräckliga kunskaper. Jag tror att vi skall vara tacksamma för att man här verkligen satsar på hög kvalitet. Samtidigt kan man också hoppas att i takt med att psykiatrin byggs ut enligt sektoriseringsprincipen och därmed blir mer stimulerande att arbeta inom, kommer rekryteringen att gå snabbare och snabbare.
Herr talman! Det förhållandet att vi självfallet skall kräva hög kvalitet på personalens utbildning behöver inte innebära att hela reformen går med snigelfart, som den faktiskt har gjort hittills och som den också verkar fortsätta att göra.

Fru talman! Vi har under de senaste åren haft många debatter om arbetslivsfrågor. Tyvärr har inte debatterna resulterat i några positiva beslut. Dessa debatter har gällt behandling av motioner och inte, som skulle ha varit naturligt, förslag från regeringen. Att folkpartiet har ett speciellt ansvar för bristen på utveckling av medbestämmande i arbetslivet är ett faktum. Ända sedan Sverige drabbades av borgerliga regeringar har folkpartiet haft arbetsmarknadsministerposten. Men varken herrar Ahlmark, Wirtén 3 eller Eliasson har haft ett enda positivt förslag i medbestämmandefrågor. Den 16 februari 1978 ställde jag en fråga till dåvarande arbetsmarknadsministern, också han folkpartist. Min fråga var om regeringen skulle komma med något förslag sedan arbetsrättskommittén lämnat en delbetänkande. Han meddelade då att ett förslag på basis av nya arbetsrättskommitténs betänkande skulle föreläggas riksdagen hösten 1978. Det är över tre år sedan, men något förslag har ännu inte kommit. För vilket annat parti som helst borde detta förhållande vara ytterst besvärande. När den socialdemokratiska regeringen drev dessa frågor berömde sig inte minst folkpartiet för sin roll i lagstiftningsarbetet. Det är nog så, att den tidigare till synes positiva synen på medbestämmandefrågorna hade samma bakgrund som, enligt den tidigare ledamoten i arbetsmarknadsutskottet Filip Fridolfsson, de s.k. Åmanlagarna. Han sade i en debatt utan att bli motsagd av vare sig folkpartiet eller centern: ”Den tidigare socialdemokratiska regeringen trumfade igenom de sk Åmanlagarna. Och här måste man väl ändå göra en självbekännelse. — De borgerliga partierna förhöll sig alltför passiva av valtaktiska skäl.” Det har konstaterats tidigare, och det kan konstateras igen, att fortsättningen på arbetslivets demokratisering är beroende av att vi har en socialdemokratisk regering. Fru talman! Det betänkande som nu skall behandlas är resultatet av 21 motioner. Låt mig kommentera några av de reservationer som är fogade till det aktuella betänkandet. I reservation 1 har vi socialdemokrater åter fört fram frågan om skadeståndet vid brott mot fredspliktsreglerna. Den debatten har vi fört vid flera tillfällen, och argumenten är desamma som tidigare. Man kan inte genom att utkräva skadestånd av de anställda rätta till det som är orsak till konflikten när brott mot rättspliktsreglerna är ett faktum. Borgarnas tro på att med hjälp av höga skadestånd åstadkomma en avskräckande effekt är obruten. I reservationen finns också med de frågor som förre arbetsmarknadsministern Ahlmark i februari 1978 lovade skulle lagfästas senast hösten 1978. Den borgerliga majoriteten avstyrker med glatt humör också dessa förslag och säger i sin motivering att man skall avvakta. Reservation 2 kommer Hans Gustafsson att kommentera i sitt inlägg. Reservation 3 är egentligen vad man kan vänta sig av moderaterna. Den enda paragraf i MBL som motverkar icke seriösa företag vill moderaterna ha avskaffad. Att det ställer mycket stora krav på de fackliga organisationerna i den aktuella lagstiftningen bryr sig inte moderaterna om. Att kravet kommer från moderaterna är inte överraskande. Vid valet mellan löntagarna och kapitalet står moderaterna med stadiga fötter på kapitalets sida. Men deras ställningstagande blir därför inte mer sympatiskt. I reservation 4 ställs kravet att den oinskränkta lockouträtten skall utredas. Det direkta skälet till detta yrkande är erfarenheter som förra årets storlockout gav. Reservation 5, om innehållande av intjänt lön som stridsåtgärd, är också baserad på erfarenheter från konflikten 1980. Vad som hänt är att arbetsgivarna har fått ett nytt konfliktvapen som de tidigare inte har haft. Jag konstaterar att den starkare parten på arbetsmarknaden inte behöver nya konfliktvapen. Att acceptera att löntagare som blir utestängda från sina arbetsplatser också skall få sina tidigare inkomster tillfälligtvis konfiskerade kan inte vara rimligt. Problemen för den enskilde under en arbetskonflikt är helt naturligt stora. Oron för framtiden är gnagande. Till detta skall också den enskilde få ekonomiska problem, trots att han eller hon har intjänat pengar som inte utbetalas. Detta är en orimlighet. Fru talman! Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna som är fogade till betänkande 1981/82:4.

Fru talman! Under 1980-talet måste arbetsmarknaden fås att fungera bättre. De institutionella hindren mot ökad rörlighet — skatter och lagstiftning — måste angripas. Högre industrisysselsättning fordrar en kraftig uppbromsning av sysselsättningsexpansionen inom den offentliga sektorn. Med hänsyn till det statsfinansiella läget måste alla åtgärder som kan tänkas sättas in i ansträngningarna för att åstadkomma balans i den svenska ekonomin ges högsta prioritet. I vårt program Ny väg — Ett program för återställd ekonomisk balans, som antogs av moderata samlingspartiets partistämma i Falun i oktober, redovisar vi vår syn på dessa frågor. I programmet understryks bl.a. vikten av att produktionen avregleras och att en ökad produktivitet i arbetslivet främjas. Idéer och initiativ måste stimuleras. Utvecklingsförmågan i näringslivet måste förstärkas. Det är från dessa utgångspunkter som vi måste åstadkomma en reformering av arbetsrättslagstiftningen. Såväl medbestämmandelagen som statsmakternas normgivning beträffande företagen måste ses över. Vi kommer därför att från moderat sida i denna debatt ange några riktlinjer för det fortsatta reformarbetet på det arbetsrättsliga området. Mina kolleger i utskottet, Anders Högmark och Sonja Rembo, kommer senare i denna debatt att redovisa dylika synpunkter med utgångspunkt i det särskilda yttrande som vi har fogat till det betänkande som kammaren nu behandlar. För egen del skall jag i det följande begränsa mig till den fråga som vi har tagit upp i reservation 3, nämligen den fackliga vetorätten vid entreprenadavtal. Medbestämmandelagen föreskriver att en arbetsgivare, som har för avsikt att låta ett visst arbete utföras av annan än de egna arbetstagarna, före beslutet är skyldig att förhandla med lokal facklig organisation. Om facket inte godtar arbetsgivarens åtgärder, kan fackorganisationen inlägga sitt veto mot beslutet. Av förarbetena till MBL framgår att lagens syfte är att man skall kunna stoppas.k. grå arbetskraft. Med grå arbetskraft torde menas arbetskraft som engageras utan att sociala avgifter betalas och att gällande bestämmelser om innehållande och inbetalande av preliminär skatt inte iakttas av entreprenören. Vi anser — det vill jag säga till Lars Ulander — att det är principiellt fel att söka bota bristfälligheter inom skatteuppbördens och skattekontrollens område med lagstiftning inom arbetsrätten. Vi hävdade denna ståndpunkt redan då lagen antogs av riksdagen. I den reservation som då fogades till dåvarande inrikesutskottets betänkande konstaterade de moderata ledamöterna att denna fråga inte var utredd och remissbehandlad i vanlig ordning. Med hänvisning bl.a. härtill ansåg vi att förslaget om införande av dessa bestämmelser borde ha avslagits av riksdagen. Den hittillsvarande utvecklingen — sedan medbestämmandelagen infördes — har bekräftat riktigheten i detta vårt ställningstagande. Den angivna förhandlingsskyldigheten och vetorätten har försatt de seriösa entreprenadföretagen i en svår situation. Dessa har nämligen inte fått rätt att göra sina synpunkter hörda i beställarföretagets förhandling med facket rörande den tilltänkta entreprenaden. Inte heller entreprenörens anställda eller deras arbetstagarorganisation har rätt att påverka dessa förhandlingar, trots att de med fog kan sägas vara av betydelse för entreprenadföretagets anställda. Det föreligger inte ens skyldighet för beställarföretaget att hålla tilltänkt entreprenör underrättad om pågående medbestämmandeförhandlingar eller om förhandlingarnas resultat. På den offentliga sektorns område skulle en ökad avgiftsfinansiering och realistiska priser göra det möjligt för enskilda företag att konkurrera med det kommunala och statliga tjänsteutbudet. Därigenom skulle verksamheten kunna effektiviseras mera, kostnaderna bli lägre och friheten för den enskilde större. För samhällsekonomin vore den produktivitetsökning som konkurrensen skulle medföra av stor betydelse. Ytterligare möjligheter för stat, kommuner och landsting att spara ligger i att utnyttja fristående entreprenörer i stället för att bedriva egenregiverksamhet. Hittillsvarande trend mot ökad egenregiverksamhet har inneburit avsevärda kostnadsökningar. Vetobestämmelserna i medbestämmandelagen synes därför i praktiken ge utrymme för producentintresset — dvs. i det här fallet de fackliga organisationerna — att begränsa konkurrensen genom att stoppa en övergång från egenregiproduktion till entreprenadverksamhet. Inom flera verksamhetsområden måste enskild verksamhet få möjlighet att drivas på mer likvärda villkor. Detta skulle öka medborgarnas valfrihet, avlasta den offentliga sektorn och stimulera till förbättringar och effektiviseringar inom denna. Således finns det även från dylika utgångspunkter skäl att avskaffa den fackliga vetorätten enligt medbestämmandelagens 38 och 39 §§. Jag skall ge ett konkret exempel på vilka effekter som dessa lagbestämmelser kan leda till. Enligt ett referat i Göteborgs-Posten den 30 november i år har medlemmarna i en sportklubb i en västsvensk kommun ställt upp för att spara en kvarts miljon kronor åt sin kommun. Då lägger emellertid facket in ”sitt veto” och stoppar hela projektet, som innebar byggandet av en ny fotbollsplan. Enligt vad tidningen uppger har facket dessutom ställt krav på skadestånd mot kommunen på minst 25 000 kr. Kommunen har också tvingats gå med på fackets krav att ta bort de 500 000 kr. från budgeten, vilka man tidigare avsatt till denna fotbollsplan. Det innebär att sportklubbens medlemmar får hålla till godo med den gamla planen, samtidigt som den hägrande nya idrottsanläggningen genom den fackliga ”straffsparken” blir alltmer avlägsen. Det torde också numera vara allmänt omvittnat att företag som av rationella skäl önskar anlita entreprenör för visst arbete mer eller mindre ofrivilligt tvingas utföra arbetet i egen regi på grund av det egna fackets mer eller mindre berättigade utnyttjande av den fackliga vetorätten i medbestämmandelagen. I vilken mån — totalt sett — som arbetstagarorganisationerna utnyttjat vetorätten på ett obefogat sätt torde inte vara helt klarlagt. Sådant obefogat utnyttjande har emellertid konstaterats av arbetsdomstolen i några fall, t.ex. i dom nr 109 år 1978. Det förekommer även att uppgörelse träffas om att vissa entreprenörer får anlitas, medan andra inte skall komma i fråga. Inom vissa branscher har sålunda träffats särskilda kollektivavtal för anlitande av entreprenörer. Exempel på detta är byggbranschen. Enligt avtal för denna bransch skall arbetsgivaren kontinuerligt hålla facket informerat om vilka entreprenörer som kan anlitas. Inom vissa branscher förekommer, åtminstone lokalt, att listor upprättas på entreprenörer som får anlitas. Så torde vara fallet inom exempelvis installationsbranschen för elektriker, transportbranschen, städbranschen och rörinstallationsbranschen. Sådana överenskommelser innebär — oavsett om de står i överensstämmelse med medbestämmandelagen eller ej — en snedvridning av konkurrensen och ett svårt hinder för många seriösa entreprenörers verksamhet. Den fackliga vetorätten enligt medbestämmandelagen torde i hög grad försvåra eller rent av omöjliggöra för såväl det privata näringslivet som kommunerna att få arbete utfört på det sätt som framstår som mest rationellt och ekonomiskt effektivt. Vidare torde vetorätten i många fall förhindra att entreprenadföretagen får konkurrera om arbeten på lika villkor. Detta torde isin tur medföra att entreprenadföretagens personal på ett oförskyllt sätt får vidkännas otrygghet i sin anställning. Vi kan konstatera att man på senare år har lyckats bemästra problemen med den s.k. grå arbetskraften. Med den ökade kontrollapparaten för uppbörd av skatter och avgifter torde entreprenadbestämmelserna inkl. vetorätten i medbestämmandelagen ha tjänat ut sitt ursprungliga syfte. Under alla omständigheter kan vi nu konstatera att de negativa effekterna av vetorätten vida överstiger de i lagens förarbeten åsyftade positiva verkningarna. Därför borde ett avskaffande av vetorätten framstå som motiverat från såväl arbetstagarnas som arbetsgivarnas synpunkter. I reservation 3 påpekar vi reservanter att varken entreprenadföretagen eller deras fackliga organisationer har möjlighet att påverka eller ens föra fram synpunkter vid beställarföretagets förhandlingar med de fackliga organisationerna vid det egna företaget. Än mindre kan skälen till att ett entreprenadföretag blir utestängt från ett uppdrag underkastas rättslig prövning. Det är således, fru talman, från flera utgångspunkter välmotiverat att avskaffa den fackliga vetorätten vid entreprenadavtal. Regeringen bör därför, som anförts i motion 828, snarast lägga fram förslag härom. Jag ber därför att få yrka bifall till reservation 3.

Fru talman! Sten Svensson läste högt ur sin motion, men innehållet i motionen blir inte mer riktigt för det. Sten Svensson upprepade här att bestämmelsen i 38 § i medbestämmandelagen är konkurrensbegränsande. Han talar om att man stoppar företag litet hur som helst. Detta är ju fel. Förhållandet är ju att det är de icke seriösa företagen som har nackdelar av 38 § i medbestämmandelagen, icke de seriösa företagen. Vad beträffar frågan om konkurrensbegränsning måste det väl ändå vara konkurrenbefrämjande att man ser till att företag som inte är seriösa inte heller kommer in som entreprenör. Jag förstår inte det här resonemanget från dem som säger sig slåss för det fria företagandet. Vi vet också att fackförbunden — detta ligger ju på central nivå — måste ha mycket starka skäl innan de kan gå in för att få ett stopp. Det finns bestämmelser som gör att man i annat fall kan få straffsanktioner även mot förbunden. Jag förstår som sagt inte detta resonemang, men förmodligen är det någon finess som bara moderaterna kan driva. Jag har själv erfarenhet från detta, och jag vet att denna bestämmelse inte är konkurrensbegränsande. Tvärtom är det så att den kanske medför att vi får något mindre av ekonomisk brottslighet på företagarsidan.
Fru talman! Lars Ulander kan inte vara omedveten om alla de exempel som vi ofta får läsa om i massmedia. Jag skall peka på ännu ett exempel för att belysa de problem som nu tornat upp sig. Jag tänker då närmast på elfackets i Stockholm agerande, ett exempel som kan ligga nära till hands med tanke på att Lars Ulander kommer från denna region. Den här organisationen firade tillkomsten av den nya Stockholms Tidningen med att i en helsidesannons säga upp kollektivavtalet med 70 fåmansföretag inom elbranschen. För något år sedan hade man från fackets sida tvingat dessa företag att skriva på sådana avtal. Nu säger den fackliga organisationen att dessa fåmansföretag, där man inte har några anställda, inte kan betraktas som seriösa. Förutom att man nu går ut och säger upp alla kollektivavtal uppmanar man alla som läser annonsen i Stockolms-Tidningen — alla fackliga förtroendemän — att inte godkänna avtalslösa företag som entreprenörer. Således skall alla arbeten förbehållas fackets medlemmar. Sådana aktioner kommer att inverka menligt på nyföretagandet, särskilt om tendenserna sprids till andra branscher. Detta exempel och många andra visar hur angeläget det är att undanröja den aktuella bestammelsen. De problem som jag pekat på när det gäller den grå arbetskraften — jag har tydligt gett uttryck för dem i mitt anförande — skall man klara upp inom skattepolitikens område, inte inom arbetsrättens.
Fru talman! Fallet med elektrikerna känner jag inte alls till i detalj. Men om ett företag inte har några anställda är det rätt vanligt att man inte heller har något avtal med den fackliga organisationen, om man inte tillhör någon arbetsgivarorganisation. I det läget blir det naturligtvis vid en eventuell entreprenad aktuellt att bedöma huruvida det enskilda företaget är seriöst eller ej. Men den bedömningen görs inte hipp som happ, utan det finns mycket klara regler för hur en sådan bedömning skall göras. Sedan talar Sten Svensson om vad man kan läsa i pressen. Ja, det kan mani och för sig göra. Men det finns rätt många som Sten Svensson här i landet, som driver propaganda emot 38 § i MBL, men det blir inte bättre för det.
Fru talman! Jag har läst den här artikeln i Stockholms-Tidningen. Jag skulle vilja rekommendera Lars Ulander att göra detsamma och att sätta sig iniden här frågan ordentligt, så att han kan ge besked om hur han principiellt ser på den här problematiken. Det här exemplet har sin motsvarighet i verkligheten, och det finns flera exempel. Det finns t.o.m. kommuner som systematiskt stänger ute företag som inte har kollektivavtal. Och av någon anledning råkar dessa kommuner ha vänstermajoritet, vad det nu kan bero på.

Fru talman! Dagens debatt handlar om vilken som skall ha makten på arbetsplatsen. F.n. är det den ägarmakt som finns bakom 32 § i Svenska arbetsgivareföreningens stadgar som gäller. MBL har på inget sätt kunnat sopa undan den paragrafen, utan den har i stället under de senaste åren framträtt allt tydligare. Arbetsköparnas makt över arbetsvillkoren, produktionen, rätten till ett arbete och på vilken plats produktion och verksamhet skall ske är i dag minst lika tydlig och klar som före MBL. Kampen om makten på arbetsplatsen och i samhället kan avläsas i tre huvudlinjer. Dessa framträder även här i riksdagen. Den första linjen står arbetsköparna och Svenska arbetsgivareföreningen för. Man vill utnyttja alla sina resurser — och de är betydligt överlägsna arbetarrörelsens — för att nå målet att till varje pris hävda kapitalägarnas oinskränkta makt över produktion och arbetsliv. Linjen är att med olika organisatoriska former avväpna fackföreningen. Den andra linjen har sin organisatoriska utgångspunkt i Saltsjöbadsavtalet 1938. Utgångspunkten är att kapitalistklassen och arbetarklassen har gemensamma intressen och därför tjänar på ett klassamarbete. Den linjen har genom åren tagit sig en mängd olika uttryck. Tankarna bakom företagsnämndsavtalet har egentligen fått sin lagliga status i medbestämmandelagen, där de bärande tankarna är att ett medbestämmandeavtal skall tecknas. Det är ett medbestämmande där arbetsköparnas avgörande makt och ägandet finns kvar. Den tredje linjen är byggd på att arbetarna genom politisk och facklig kamp skall erövra makt och kontroll över produktion och arbetsliv, och den har sina rötter i socialismens idéer. Det är en klasskampslinje i vilken fackföreningsrörelsen har sina tidiga rötter. Kraven på dagens lagstiftning gäller främst införandet av demokratiska rättigheter i arbetslivet för de arbetande, som ett stöd i deras kamp att hävda sina intressen. Dessa rättigheter bildar i sig inget nytt och annorlunda samhällssystem, utan det är bara en demokratisering av en del av samhället där arbetsköparnas diktatur genom ägandet syns tydligast och kommer klarast till uttryck. En av de demokratiska rättigheterna är oinskränkt strejkrätt, därför att arbetsköparna i kraft av sitt ägande har tillgång till stridsåtgärd trots fredsplikt. Det kan vara investeringsstrejk, flyttande av verksamhet, nedläggning av företag och kraftig förändring genom investering. Det finns otaliga exempel. Därför är också vetorätten för fackföreningen ett viktigt demokratiskt medel som komplement till strejkrätten. I det sammanhanget kan påpekas att strejk och lockout aldrig kan jämställas. Därför bör den lockouträtt som finns avskaffas. De två första linjerna har en värdegemenskap. Den avgörande ägarmakten skall inte rubbas. Klassamarbetslinjen kan sträcka sig till en intressebalans inom systemets ram. Och därför närmar sig just nu i krisen — den kapitalistiska krisens fördjupning — arbetsköparna, Svenska arbetsgivareföreningen, och klassamarbetslinjen varandra. Ett medbestämmandeavtal på SAF:s ideologiska villkor är nära förestående. Redan 1965 slog Svenska arbetsgivareföreningen i utredningen ”Samarbete i framtidens företag” fast att utgångspunkterna skulle vara: 2. Arbetstillfredsställelse för de anställda i den mån målsättningen inte strider mot det överordnade effektivitetsoch produktionskravet. 3. Intressebalans, dvs. den kapitalistiskt utsedda företagsledningen skall balansera olika intressen inom och utom företaget.

Intressebalansen behövde inte skrivas in. Därmed fungerar kapitalets äganderätt till produktionsmedlen fullt ut. Den nuvarande lagstiftningen ger informationsoch förhandlingsrätt. Men lagen har många undantag, och därmed finns en grund för kapitalets äganderätt och rätt att besluta i avgörande frågor. SAF:s huvudlinje har varit att få till stånd ett ramavtal om samarbete, ett avtal som skall följas upp med förbundsoch lokalavtal. Företagsanpassade lokalavtal ritade Svenska arbetsgivareföreningen upp redan 1965 i utredningen Samarbetet i framtidens företag. Ett sådant avtal är nära förestående. Sedan förhandlingarna tagits upp om ett medbestämmandeavtal hösten 1976 har SAF:s huvudlinje varit att se till att facket utser ombud: medbestämmande-, arbetsplatseller kontaktombud och att facket skall byggas in i företagens linjeorganisation. Just nu förhandlas om ett medbestämmandeavtal på den privata sektorn. Dessa överläggningar har pågått sedan februari 1981, och i dagens läge har man kommit fram till en disposition till ett utvecklingsavtal. Som gemensamma utgångspunkter formuleras: Skapa förutsättningar för medbestämmande i de dagliga och näraliggande frågorna och därmed ta till vara de anställdas erfarenheter och kunskaper. Medverka till företagens effektivitet, konkurrenskraft och lönsamhet och därmed trygga investering och utveckling. Med MBL som grund skapa en praktisk och smidig hantering av medbestämmandet. I Dagens Nyheter den 9 november i år säger Olof Ljunggren att man inte har någon rädsla för medbestämmandeavtal längre. SAF:s krav på medbestämmande kan sammanfattas så här: Enskilt inflytande istället för konfrontation. Olof Ljunggren, som alltså är verkställande direktör i Svenska arbetsgivareföreningen, förklarar att Svenska arbetsgivareföreningen är beredd att diskutera medbestämmande på alla nivåer och i alla frågor i företagen. Men en ”förutsättning för att medbestämmandet skall fungera är att parterna är överens om de ekonomiska målsättningarna för företaget”. I ett kommande medbestämmandeavtal skall det, anser Olof Ljunggren, stå att båda parter arbetar för högre lönsamhet, förbättrad produktion och effektivitet i företagen. Det är alltså en uppföljning av SAF:s gamla ideologiska linje. I samma tidning samma dag framträder Harry Fjällström, LO, och säger: ”Från LO:s sida finns en klar vilja att öka individens inflytande ute på arbetsplatserna på fackets bekostnad. Alla medbestämmandefrågor behöver inte nödvändigtvis gå genom det lokala facket.” LO har alltså dämpat det tidigare hårda motstånd man härvidlag haft. Och Harry Fjällström anser att ”de ideologiska och teoretiska motsättningar som kan finnas mellan de lokala facken och företagsledningarna på arbetsplatserna måste tonas ner för att medbestämmandet skall bli meningsfullt i framtiden”. Allt detta enligt Dagens Nyheter. Även det här visar att LO lagt sig platt på rygg för SAF:s huvudinriktning. Inriktningen är långt från det ursprungsförslag som LO och PTK lade 1977 och som bl.a. innehöll krav på vetorätt på en rad områden. Dessutom är tydligen nu den tredje förhandlingsrundan om ett medbestämmandeavtal förebehållen en mycket liten trängre krets inom LO och PTK och naturligtvis även SAF. Någon diskussion om vad ett avtal skall innehålla har inte fackföreningsrörelsen fört. Det är då på det sättet att ett avtal kommer att slutas ovanför huvudena på fackföreningens medlemmar, om det inte förs ut till diskussion före verkställandet. De förslag och den inriktning som framskymtar rimmar mycket illa med de krav som ställs varje dag i arbetslivet av de fackliga organisationerna, som anser att medbestämmandelagen är tandlös och vill utöka fackföreningens rättigheter. I det nu aktuella s.k. utvecklingsavtalet blir MBL egentligen ännu mer tandlös. Och den politiska frågan måste naturligtvis ställas: Skulle det inte vara fördelaktigare för arbetarrörelsen att fixa en bättre lag före ett avtal, och varför inte vänta till efter valet 1982? Då har man kanske mycket större möjligheter att få en lag som kan ge ett bättre avtal. Att den linje som nu följs är glädjande för Svenska arbetsgivareföreningen och borgerligheten är klart. Sten Svensson sade föregående vecka i en debatt om datapolitiken att det skulle bli ett medbestämmandeavtal och verkade rätt förtjust över att det skulle komma till stånd ett avtal. Varför förhandlar nu LO och PTK om det här? Ja, jag skulle vilja anföra några synpunkter. Efter flera års famlande och blidkande av opinioner hos fackföreningsrörelsens bas och kraven från olika arbetargrupper har nu ledningen för arbetarrörelsen, LO och SAP, bestämt sig för en samförståndspolitik. Det har vi kunnat se på de kongresser som hållits i höst — LO-kongressen och SAP-kongressen. Man skjuter de gamla arbetarkraven i bakgrunden. LO började med en snabb tvåårsuppgörelse som innebär reallönesänkningar. Det socialdemokratiska partiet har gått med på en marginalskatteuppgörelse och då nått samförstånd med folkpartiet och centern. SAP:s krisgrupp i våras lade ett klart högerförslag. Det kan sägas vara uttryck för en liberal välfärdspolitik med en kapitalistisk marknadshushållning, vilket egentligen inte alls har någonting med en offensiv arbetarpolitik att göra. Löntagarfondsförslagen från socialdemokratin har uttunnats och gäller i dag fonder för riskvilligt kapital att sättas in i spekulation på aktiebörsen. LO-kongressens rapporter och beslut visar på samma knäfall. När det gäller den fackliga strategin och viljan att i grunden förändra maktförhållandena på arbetsplatserna och i produktionen har de båda kongresser som jag nämnt inget nytt att komma med. Likaså kan vi märka i dagens betänkande att det inte är någon avgörande skillnad mellan SAP och de tre borgerliga partierna i synen på medbestämmande. Vidare avslog kongresserna en mängd krav på rättigheter för löntagarna: vetorätt inför datorisering, rationaliseringar, investeringar, u-landsetableringar, driftsinskränkningar — allt detta krav för att förbättra arbetarnas styrka. I stället försvaras alltså de dåliga positioner som MBL i dag ger. I stället för att försvara arbetarklassens kollektiva kampmöjligheter och möjligheter att hävda sina intressen gentemot kapitalet försvarar man den nuvarande antistrejklagstiftningen. Och i stället för att kräva lockouträttens avskaffande vill man bara utreda den lämpliga ”balansen” i parternas möjligheter att vidta stridsåtgärder mot varandra. Denna inställning finns också i den aktuella reservationen från socialdemokraterna. Jag anser att det är ett utslag av borgerligt tänkande och att man bortser från klasskampens realiteter. I den näringspolitiska rapporten till LO-kongressen visades också tendenser till eftergifter. Flyttlasspolitiken är ett näringspolitiskt medel, sades det. Man visade passivitet när det gällde industripolitikens inriktning, internationalisering och datoriseringens effekter. Borta är naturligtvis nu de radikala tonfallen från § 32-debatten och löntagarfondsdiskussionens första år, och man har egentligen inriktat sig på att minska motsättningarna. Ett nytt och brett samarbete mellan intressegrupperna har påbörjats, samförstånd — med starka eftergifter från arbetarnas sida — är vad man nu egentligen är ute efter.

Allt detta finns med utan att man framställer skärpta krav på makt för löntagarnas fackliga organisationer. I stället framhålls samförståndet mellan kapital och arbete som lösningen på problemen. Det är den här 80-talsmodellen som dets.k. utvecklingsavtalet är en del av - på Svenska arbetsgivareföreningens villkor binder man de fackliga organisationerna vid ett fördjupat klassamarbete. Och det är utmanande, när den kapitalistiska krisen är så djup som den är och när arbetslösheten ökar. När SAF och den politiska högern angriper allt vad solidaritet och rättvisa heter talar arbetarrörelsens ledning om samförstånd. Det är, som jag ser det, att svika djupt förankrade krav.

Vidare borde man kräva rätt för fackföreningarna att anordna möten på betald arbetstid och rätt för fackföreningarna att anlita forskare, så att dessa fritt har tillträde till arbetsplatserna. Det är några av de demokratiska rättigheter som borde ligga till grund för ett avtal, men så är nu inte fallet, utan avtal träffas med utgångspunkt i en gammal medbestämmandelag, och resultatet ser ut att bli därefter. Fru talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionen 1439 om demokratiska rättigheter, bl.a. strejkrätt, och i andra hand att 200-kronorsgränsen återinförs — dvs. i stort sett bifall till den socialdemokratiska reservationen i den delen.

Fru talman! Det har nu gått fem år sedan medbestämmandelagen trädde i kraft. Lagen emotsågs med stora förväntningar. Meningarna är delade i frågan, om dessa har infriats. Lagen har otvivelaktigt flyttat fram arbetstagarnas positioner i fråga om rätten till förhandlingar och information. Men många kritiker menar att MBL-förhandlingarna i många fall i stort sett blivit utan värde från de anställdas synpunkt. På arbetsgivarsidan invänder man att de anställdas förhandlingsrätt i vissa avseenden blivit alltför vidsträckt. Jag kan också konstatera att kritiken från både arbetstagaroch arbetsgivarsidan avspeglas i de motioner som utskottet behandlar i det betänkande vi just nu diskuterar. Medbestämmandelagen är liksom andra. arbetsrättsliga lagar en ramlag, avsedd att fyllas ut med avtal där medbestämmandets former och innehåll närmare preciseras. Medbestämmandeavtal finns numera på den offentliga sektorn och på delar av den privata. Fortfarande saknas dock ett avtal som täcker huvuddelen av den privata sektorn, den som faller inom SAF LO/PTK:s avtalsområde. Utskottet noterar i sitt betänkande att parterna nu tagit initiativ till att återuppta förhandlingarna om ett medbestämmandeavtal. Men frånvaron av avtal har lett till att medbestämmandets innebörd på konkreta punkter kommit att fastställas i rättstillämpningen genom olika domar i arbetsdomstolen. Några av dessa domar har kommit att bli utgångspunkt för de i betänkandet behandlade motionerna. Arbetsmarknadskonflikterna 1980 är ytterligare en utgångspunkt för flera motioner. Krav ställs på att parternas rätt att tillgripa stridsåtgärder beskärs i olika hänseenden. Innan jag går in på betänkandet och de reservationer som är fogade till det vill jag ett ögonblick kommentera det ofta gjorda påståendet — här i dag upprepat av Lars Ulander — att reformeringen på arbetslivets område stannade upp i och med att socialdemokraterna för drygt fem år sedan förlorade regeringsmakten. Lars Ulander sade att folkpartiet har ett särskilt ansvar. Det är alldeles riktigt. Vi har varit pådrivande, och vi tar också ansvar för den lagstiftning som finns. Men det hindrar inte att vi är beredda till en anpassning av nuvarande lagstiftning eller att gå vidare på nya områden. Men jag är ändå något förvånad över att Lars Ulander tar en avsutten moderatledamot till kronvittne för att styrka sina teser. I och för sig vore det inte så onaturligt om man fick en viss inbromsning efter den höga lagstiftningstakten åren omkring 1970-talets mitt. Men förvisso har reformarbetet fortsatt! Jag kan här peka på 1977 års semesterlag och arbetsmiljölagen samma år. Möjligen glöms dessa lagar bort i våra arbetsrättsliga debatter därför att lagförslagen bereddes av socialutskottet! De lagarna antogs f. ö. av en nära nog enig riksdag. Därefter kom 1978 års föräldraledighetslag samt den jämställdhetslag som antogs 1979. Sedan ett par veckor tillbaka ligger på riksdagens bord förslag till en ny anställningsskyddslag. Arbetet med en översyn av medbestämmandelagen pågår inom nya arbetsrättskommittén, vars arbete nu är i slutskedet. Även ledighetslagarna ses över från olika utgångspunkter. Vad jag nu sagt jävar påståendet att det skulle ha blivit ett reformstopp på arbetsrättsområdet efter hösten 1976. Jag tror att Lars Ulander skulle vara litet mera ödmjuk om han erinrade sig alla de arbetsrättsliga reformer som socialdemokratin under årens lopp gått emot men nu ändå accepterat. När man försöker skissera bakgrunden till det tjugotal motioner som behandlas i betänkandet kan man urskilja tre huvudfrågor. Den första gäller mer allmänna krav på en reformering av medbestämmandelagen men också av annan arbetsrättslig lagstiftning, främst lagen om fackliga förtroendemän. I denna huvudavdelning finns också ett krav på en direkt lagändring. Det gäller den s.k. 200-kronorsregeln. Den andra huvudfrågan gäller förhandlingsrättens omfattning och den tredje arbetsmarknadsparternas rätt att tillgripa stridsåtgärder. Dessa huvudfrågor har blivit väl belysta i de remissyttranden som utskottet har inhämtat över sju av de aktuella motionerna. Jag tar först upp de önskemål som har framställts om en reformering av medbestämmandelagen och förtroendemannalagen och anknyter då till vad som föreslås i den socialdemokratiska reservationen 1. Denna reservation ansluter nära till den socialdemokratiska motionen 1819, som har Anna Greta Leijon som första namn. Socialdemokraterna vill ha förändringar i medbestämmandelagen beträffande förhandlingsoch informationsreglerna. De vill komma till rätta med de prolem som uppstår vid medbestämmandelagens tillämpning i koncernföretagen, och om ett medbestämmandeavtal inte upprättas på den privata arbetsmarknaden anser de att fler bestämmelser än nu bör göras tvingande. Utskottsmajoriteten avvisar sådana förändringar i medbestämmandelagen med hänsyn till att frågor av detta slag prövas inom nya arbetsrättskommittén men också till att parterna, som nyss har sagts, har återupptagit förhandlingarna om ett medbestämmandeavtal. Det kan tilläggas att flertalet av de remissinstanser som har yttrat sig över motionen i denna del har ställt sig avvisande till de socialdemokratiska förslagen. Därutöver upprepar socialdemokraterna sitt under årens lopp ofta framförda krav att den s.k. 200-kronorsregeln skall återinföras. Den tidigare kollektivavtalslagen maximerade till det beloppet det skadestånd som arbetstagarna kan få betala om de deltar i en olovlig strejk. När regeln ströks vid medbestämmandelagens antagande sades samtidigt ifrån att det inte var meningen att skadeståndsbeloppen skulle höjas generellt. Tvärtom förutsattes att skadestånd vid olovliga konflikter även i fortsättningen skulle hållas på en måttlig nivå. Detta är också vad som har skett i arbetsdomstolens praxis. Normalt döms fortfarande ut skadestånd med 200 kr. eller lägre belopp. Endast i speciella fall, t.ex. då strejken har varit långvarig eller har innehållit särskilt allvarliga moment, har skadestånd dömts ut med 300 kr. eller i något fall med 400 kr. Det kan påminnas om att den tidigare 200-kronorsregeln kom till år 1928, och beloppet motsvarade då för många löntagare en hel månadsinkomst. Remissinstansernas uppfattningar är delade i två hälfter. Så t.ex. vill LO och TCO men inte SACO/SR återinföra 200-kronorsregeln. LO tillstyrker den socialdemokratiska motionen i dess helhet och anser att de frågor som tas upp i den är viktiga. Utan att dra alltför långtgående slutsatser vill jag ändå notera att LO i yttrandet inte med ett ord uttryckligen nämner 200 kronorsregeln. LO:s tillstyrkan av motionen på denna punkt måste därmed sägas vara i hög grad formell. I stället uppehåller sig LO ingående vid övriga frågor i denna motion, nämligen inflytandefrågorna och behovet av en reformering av förtroendemannalagen. Utskottsmajoriteten anser att man även i fortsättningen bör ha möjlighet att på ett rimligt sätt nyansera skadeståndsbeloppen efter omständigheterna i de enskilda fallen. Det tredje inslaget i motion 1819 som reservation 1 tar upp gäller en reformering av förtroendemannalagen. På denna punkt har motionen stöd av LO och TCO. Situationen är här väl känd. Nya arbetsrättskommittén presenterade som ett första resultat av sitt arbete förslag till en ny lag om fackliga förtroendemän. Inom arbetsmarknadsdepartementet arbetades fram förslag till ny lag på grundval av betänkandet. Departementets lagförslag mötte emellertid kraftiga invändningar från både arbetstagaroch arbetsgivarsidan. Regeringen såg det inte som meningsfullt att mot den bakgrunden lägga fram en proposition i ämnet. Utskottsmajoriteten har uppfattningen att man fortfarande bör ställa sig avvaktande och inte nu ta upp frågan om en reformering av förtroendemannalagen. En del av de tvistiga frågorna kan komma att lösas genom ett medbestämmandeavtal på den privata sidan. F. ö. noterar jag att det inte längre är tal om att i ett slag genomföra en lagstiftning om fackliga förtroendemän i enlighet med nya arbetsrättskommitténs majoritetsförslag. I den socialdemokratiska motionen säger man sig vara införstådd med att en del av förslagen kan behöva genomföras i etapper. Är det av försiktighetsskäl som man vare sig i socialdemokraternas motion eller i deras reservation inte anger vilka delförslag som man skall börja reformeringen med? LO, TCO och SACO/SR har annars i sina yttranden pekat på behovet av regionala ombudsmän. Men denna tydliga vink har inte förmått de socialdemokratiska reservanterna att precisera sig. Kommunisterna vill också ha till stånd en reformering av förtroendemannalagen. Denna reformering går betydligt längre än vad nya arbetsrättskommittén på sin tid förordade. Redan av ställningstagandet till det socialdemokratiska yrkandet följer att utskottet inte kan biträda vpk:s förslag. Kommunisterna ställde sig från början kritiska till medbestämmandelagens utformning och har år efter år begärt genomgripande förändringar av lagen. Utskottet kan lika litet i år som tidigare vara med om att bryta upp det arbetsrättsliga system som medbestämmandelagen bygger på och avstyrker vpk-förslaget. Inte heller kan utskottet ansluta sig till vpk:s förslag att deltagande i strejk aldrig kan utgöra saklig grund för avskedande. Utskottet kan hålla med om att denna ingripande åtgärd bara skall tillgripas i rena undantagsfall. Men i speciella situationer kan man bli nödsakad att tillgripa ett skiljande från anställningen som en sista utväg, när andra åtgärder för att bilägga den olovliga konflikten visat sig vara verkningslösa. I två motioner ifrågasätts om inte de anställdas förhandlingsrätt är så omfattande att den inkräktar på de politiska organens beslutanderätt. Jag syftar på två motioner av Kjell Mattsson m.fl. resp. av Allan Ekström. Motionerna är närmast inriktade på verksamheten inom kommuner och landsting. Motionärerna vill på olika sätt begränsa de beslutsfattande politiska organens förhandlingsskyldighet gentemot de anställdas organisationer. Även dessa motioner har remitterats för yttranden. Löntagarorganisationerna har alla tagit avstånd från motionsförslagen. Även arbetsdomstolen avstyrker motionerna. Däremot tillstyrks motionerna av kommunoch landstingsförbunden liksom av Arbetsgivareföreningen. Utskottsmajoriteten har vid sitt ställningstagande fäst stor vikt vid den inställning som de båda kommunförbunden har i sina enhälliga yttranden. De har framhållit att frågan hur man skall dra gränsen för de anställdas förhandlingsrätt, så att den inte inkräktar på den politiska demokratin, har blivit föga belyst i förarbetena till medbestämmandelagstiftningen. Särskilt gäller det på det kommunala området. Till följd härav har det uppstått en stor osäkerhet om medbestämmandelagens tillämpningsområde och därmed om förhandlingsskyldighetens omfattning för kommuner och landsting i de enskilda fallen. När man nu inom kommunförbunden varit ense om att bristen på vägledning i medbestämmandelagstiftningen skapar allvarliga praktiska problem, har utskottsmajoriteten ansett det vara angeläget att man snarast utreder frågan om gränsdragningen mot den politiska demokratin. Jag vill understryka att den utredning utskottsmajoriteten föreslår är helt i linje med vad kommunförbunden har begärt. Vi anser att man inte kan negligera ett önskemål som det råder politisk enighet om inom kommunoch landstingsförbundens styrelser. Jag tycker att det är en rimlig ordning att man i det utredningssammanhanget tar under övervägande de konkreta uppslagen i motionerna. Jag övergår till en annan fråga om förhandlingsrätten, nämligen i de fall där ett företag eller en myndighet avser att lägga ut ett arbete på entreprenad. I så fall är arbetsgivaren skyldig att ta upp förhandlingar med den fackliga organisation på arbetsplatsen som berörs av entreprenaden. Kan man inte komma överens vid förhandlingarna och arbetsgivaren deklarerar att han avser att lägga ut arbetet på entreprenad, har den fackliga organisationen möjlighet att via sin centrala organisation förbjuda att entreprenaden kommer till stånd. Det är detta som brukar kallas den fackliga vetorätten vid entreprenadavtal. Denna vetorätt kan endast utövas under vissa bestämda förutsättningar som anges i medbestämmandelagen. Företrädarna för moderata samlingspartiet har i utskottet reserverat sig för bifall till en motion av Sten Svensson och Bengt Wittbom som syftar till att reglerna om den fackliga vetorätten skall avskaffas. Liknande motionsyrkanden har framförts under de senaste åren utan att vinna riksdagens bifall. Jag är medveten om att tillämpningen av reglerna kan vålla problem. Det är emellertid nya arbetsrättskommitténs uppgift att noga följa tillämpningen av medbestämmandelagen. Så sker även i detta fall. Det finns enligt utskottets mening inte anledning att föregripa resultatet av kommitténs arbete. De två återstående reservationerna är avgivna av socialdemokraterna och syftar båda till att begränsa arbetsgivarnas möjligheter att tillgripa stridsåtgärder. På våren 1980 vidtog Arbetsgivareföreningen en omfattande lockout som svar på motsidans stridsåtgärder. Detta har föranlett socialdemokraterna att begära en utredning om konsekvenserna av arbetsgivarnas obegränsade lockouträtt. Kommunisterna går i denna fråga samma väg som socialdemokraterna — fast längre — och begär lagstiftning som förbjuder arbetsgivarna att tillgripa lockout. Motionerna har remissbehandlats. Ingen av remissinstanserna stöder vpk:s tanke på förbud mot lockouter. Det socialdemokratiska utredningsyrkandet har biträtts av LO, men det bör uppmärksammas att både TCO och SACO/SR säger nej till den begärda utredningen. Löntagarorganisationerna är alltså på denna punkt av skilda uppfattningar. Arbetsgivareföreningen kan av lätt insedda skäl inte ansluta sig till det socialdemokratiska förslaget. S-motionen avstyrks också av arbetsdomstolen. Några remissinstanser kan tänka sig en utredning, men den skall i så fall inte isolerat behandla arbetsgivarnas stridsrätt utan ta upp båda sidors rätt till stridsåtgärder samt behandla konsekvenserna av den fackliga striden även på den offentliga sektorn liksom frågan om behandlingen av samhällsfarliga konflikter. Utskottet instämmer med de sistnämnda remissinstanserna i att en utredning om arbetsmarknadsparternas stridsåtgärder inte kan begränsas till lockouträtten. En utredning bör omfatta hela den nuvarande ordningen för arbetsstriden. Det blir då fråga om djupgående ingrepp i det arbetsrättsliga system vi har. Detta innebär att parterna har frihet att välja de stridsåtgärder de anser nödvändiga att vidta inom ramen för vad som är rimligt. Utskottsmajoriteten anser att den socialdemokratiska motionen inte gett övertygande skäl för att man bör ta initiativ till en utredning med syfte att överväga sådana ingrepp. F. ö. kan nämnas att arbetsmarknadsministern har aviserat en kartläggning av erfarenheterna av de senaste årens konflikter på arbetsmarknaden. Ännu mindre kan utskottet naturligtvis tänka sig en lagstiftning om förbud mot lockouter, såsom kommunisterna förordar. En betydligt mer begränsad fråga om arbetsgivarsidans stridsrätt gäller rätten att vid en konflikt innehålla lön som intjänats före konfliktutbrottet men som skall betalas ut först under det att konflikten pågår. Den frågan har aktualiserats i flera motioner. Dessa har tillstyrkts av de tre arbetstagarorganisationerna, medan både de offentliga och de privata arbetsgivarorganisationerna ställt sig avvisande. Motionerna går ut på att förslag skall läggas fram som fråntar arbetsgivarna möjlighet att använda denna speciella form av påtryckningsmedel i en arbetskonflikt. Frågan om utnyttjandet av denna stridsform övervägs av nya arbetsrättskommittén, och resultatet av dessa överväganden bör avvaktas innan man tar ställning till sakfrågan. Jag kan, fru talman, hålla med om att det kan synas problematiskt med innehållande av intjänad lön som stridsåtgärd. Arbetsgivareföreningen övervägde att ta till denna åtgärd i 1980 års storkonflikt men avstod från att göra det. Som jag nämnde diskuteras frågan f. n. inom nya arbetsrättskommittén, och jag räknar med att förslag till lösning kommer fram den vägen. För egen del är jag beredd att medverka till en sådan lösning. Det är också vad socialdemokraterna och andra begär. Lars Ulanders partikamrater i kommunförbunden tycker att man skall avvakta vad nya arbetsrättskommittén kommer fram till, och den tanken ligger också bakom utskottsmajoritetens ställningstagande. I sammanhanget begär kommunisterna att indragning av semester inte heller skall få utnyttjas som stridsåtgärd. Utskottet vill inte gå med på en sådan detaljreglering av parternas rätt att tillgripa stridsåtgärder. Dessutom vill vpk ha en lagstiftning som ger strejkande arbetstagare rätt att vistas på arbetsplatsen under konflikter. Särskilt vänder man sig mot att polisingripanden kan ske mot strejkvakter. Normalt håller sig de strejkande borta från arbetsplatsen. Det problem motionärerna tar upp hänger samman med den organisationssplittring som råder främst i hamnarna och som får till följd att delar av arbetsstyrkan på en arbetsplats är i strejk samtidigt som arbetet fortsätts av anställda som inte tillhör den strejkande organisationen. När nu strejkvakthållning till följd härav blir aktuell kan detta försätta polisen i en ömtålig situation. Å ena sidan skall polisen liksom andra myndigheter stå neutral i konflikter på arbetsmarknaden. Å andra sidan har polisen både befogenhet och skyldighet att ingripa mot verksamhet som är straffbelagd enligt brottsbalken. Polisen kan också behöva ingripa för att upprätthålla ordningen, t.ex. för att förebygga att det kommer till våldshandlingar mellan strejkvakter och personer som vill fortsätta arbetet eller för att tillse att trafiken på platsen inte störs på ett sätt som inte kan accepteras. Bakgrunden till kommunisternas yrkande är att motionärerna anser det vara fel att strafflagstiftningen kan tillgripas mot strejkande arbetstagare. Utskottet anser dock att det som hittills bör finnas gränser för den i princip fria arbetsstriden, bl.a. de gränser som dras upp genom bestämmelserna i brottsbalken. Utskottet avstyrker således vpk-motionen även i denna del. Utskottet har i betänkandet också behandlat andra frågor om begränsning av stridsrätten på den offentliga och privata sektorn liksom frågor om förhandlingsförfarandet vid chefstillsättningar, arbetsdomstolens sammansättning m.m. Jag går inte här in på dessa frågor utan hänvisar till vad vi har anfört i vårt betänkande. Fru talman! Ser man till de laddade kanonerna i de socialdemokratiska motionerna, så finner man att det efter utskottsbehandlingen närmast bara återstår vad som skulle kunna kallas för litet lösa skott. Antingen har socialdemokraterna tonat ned kraven eller också lyser ett auktoritativt samlat stöd med sin frånvaro. Det gäller reservation 1, och beträffande den sade jag att t.o.m. LO går förbi 200-kronorsregeln med tystnad. Det gäller reservation 2, där socialdemokraterna i Landstingsförbundet och Kommunförbundet överger den socialdemokratiska motionen och lämnar sina partikamrater i arbetsmarknadsutskottet åt sitt öde. Det gäller också reservation 4, där både TCO och SACO/SR säger nej till det socialdemokratiska förslaget. Det gäller slutligen reservation 5 där många instanser, även med socialdemokratisk majoritet, anser att man bör avvakta utredningsresultatet. Företrädarna för moderata samlingspartiet har till betänkandet fogat ett särskilt yttrande, där man ger sin syn på inriktningen av det fortsatta reformarbetet på det arbetsrättsliga området. Dessa synpunkter ger mig anledning påpeka att moderaternas företrädare i utskottet det oaktat ställt sig bakom utskottets ställningstaganden utom på den enda punkt som jag tidigare berörde. Med dessa ord ber jag, fru talman, att få yrka bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i dess helhet i betänkande nr 4.
Fru talman! Elver Jonsson började sitt inlägg med att säga att folkpartiet har varit pådrivande när det gällt medbestämmandet. Det skulle man ha varit efter det att man haft en reell möjlighet därtill, nämligen sedan folkpartiet hamnat i regeringsställning. Elver Jonsson visar med ett exempel hur pådrivande man har varit och säger att man nu skall utreda ledighetslagarna. Jag delar Elver Jonssons uppfattning att folkpartiet tillsammans med övriga partier faktiskt har varit pådrivande i den delen av det arbetsrättsliga området. Lyhördheten mot Arbetsgivareföreningen är ju hundraprocentig. Men när det gäller att utveckla medbestämmandet, så att arbetslivet blir mer demokratiskt och de anställda ges större möjligheter att påverka den egna situationen, då påstår jag att folkpartiet inte har tagit några som helst initiativ. Elver Jonsson säger vidare att man inte skall bry sig om vad en gammal avsutten moderat säger i dessa frågor. Jag påstår att Filip Fridolfsson varken är speciellt gammal eller avsutten. I en debatt här i kammaren sade han mycket klart att de borgerliga partiernas positivism i dessa frågor var valtaktisk. Jag tror att det var ett mycket ärligt uttalande av Filip Fridolfsson. Det märkliga i den debatten var att varken folkpartiet eller centerpartiet kommenterade hans påstående. Elver Jonsson berör den s.k. 200-kronorsregeln och säger att LO i sin remiss inte speciellt har tagit upp den frågan. Jag vet inte hur många gånger LO skall behöva ta upp den frågan för att folkpartiet skall få klart för sig att löntagarorganisationerna har exakt samma uppfattning som det socialdemokratiska partiet. LO tar naturligtvis för givet att dess information har gått fram även till regeringskansliet. Elver Jonsson hävdar att vi i vår reservation inte har tagit upp de berörda frågorna, men det har vi faktiskt gjort. Vi har förklarat att det nu gäller att realisera den nya arbetsrättskommitténs förslag. När vi säger det är det en uppmaning till regeringen att göra något positivt i stället för att bara prata. Det senare har ju hitills varit utmärkande för de olika Fälldin-regeringarna.

Fru talman! Jag vill först bara konstatera att ingen kan bestrida att den största reformen sedan den allmänna rösträtten, som den dåvarande statsministern kallade denna reform, egentligen har blivit en stor flop, om man ser till de utgångspunkter och motiveringar som åberopades när den tillkom. I denna debatt kan tydligen ”reformering” betyda vad som helst. Den reformering som nu börjar vinna gehör är en reformering tillbaka. Det är inte alls den strömning som MBL egentligen skulle medföra — och inte kunde göra det — utan raka motsatsen. Det är Sten Svensson och hans partikamrater i Svenska arbetsgivareföreningen som står för reformeringstankarna i dag när det gäller den arbetsrättsliga lagstiftningen. Frågan om lockouträtt skiljer, tycker jag, på ett avgörande sätt stånd punkterna åt när det gäller att se på arbetet. Man måste ju fråga: Vad är det här för stridsåtgärder? Människorna måste arbeta för att klara sin försörjning, och samtidigt måste de vara med och bygga landet och framtiden. När Svenska arbetsgivareföreningens medlemsföretag hotar de arbetande genom lockout, så riktas denna lockout mot de arbetandes existens. Medan arbetarnas försörjningsmöjligheter då hotas, så hotar ju strejken bara kapitalägarnas möjligheter att berika sig. Strejk och lockout kan då inte vara jämförbara stridsåtgärder. Det är därför man måste förbjuda lockout. Företagen har ju i dag oändliga möjligheter att, sedan den s.k. fredsplikten trätt i kraft, topprida det hela. Man kan ändra förutsättningen för avtalen, man kan förändra verksamheten i grunden, man kan anpassa sig kortsiktigt efter marknaderna, medan arbetarna inte får tillgripa strejk. Dessutom har man ägarmakten till sitt förfogande. Och när fredsplikten inte gäller har man lockouträtt. Det är en oerhörd snedvridning när det gäller lagstiftningen på detta område. Vi måste väl ändå komma i håg, Elver Jonsson, att folkpartiet i andra fall brukar vara mycket intresserat av demokratiska medel och rättigheter. Men när det gäller arbetsplatserna, där kapitalets ägarmakt är som tydligast, gäller inte de demokratiska rättigheterna för borgerligheten.
Fru talman! Jag noterade att Elver Jonsson som svar på mitt anförande endast hade att konstatera att vårt yrkande hade framförts under tidigare år och blivit avslaget av kammaren. I övrigt hade Elver Jonsson inga kommentarer. Som företrädare för majoriteten i utskottet hade jag väntat mig några kommentarer till den utveckling som faktiskt har skett sedan lagen tillkom och som jag har sökt belysa med en rad exempel. Dessa exempel visar att det numera finns andra motiv än vad lagstiftaren ursprungligen hade tänkt sig som styr tillämpningen av medbestämmandelagen när det gäller den fackliga vetorätten vid entreprenadavtal. Jag skulle vilja be Elver Jonsson att ge en redovisning av sin principiella syn på de exempel som jag har anfört.
Fru talman! Lars-Ove Hagberg säger att folkpartiet, som är intresserat av demokrati — och arbetsdemokrati — borde ha en annan syn på den här frågan. Men skillnaden mellan oss och kommunisterna är ju att vi hävdar att ingångna avtal skall respekteras och att man på demokratiskt väg skall så att säga diskutera sig fram — både genom avtal och genom lagstiftning. Vpk har en annan grundläggande syn. Därför skiljer vi oss så mycket åt att jag inte ser det som meningsfullt att i en kort replik försöka föra den debatten. Lars Ulander återvänder till att han tycker att vi inte har visat att vi fortsätter att driva på i de arbetsrättsliga frågorna. Jag sade ju annars att den nya semesterlagen och den nya arbetsmiljölagen antogs också med social demokratiskt stöd. Vi hade ett par andra lagar som är strategiska och viktiga, t.ex. föräldraledighetslagen, där socialdemokraterna om jag minns rätt gjorde bot och bättring ”under galgen”. Lagen om jämställdhet i arbetslivet, som antogs 1979, bekämpade man däremot mycket intensivt, men såvitt jag förstår är man nu ändå beredd att acceptera den. Det skulle vara intressant att höra om Lars Ulander fortfarande vidhåller sitt motstånd mot lagen om jämställdhet inom arbetslivet. Sedan pågår det ett mycket aktivt översynsarbete. Det är ingalunda så som Lars Ulander vill göra gällande, att det skulle vara Arbetsgivareföreningens ärende som departementet arbetar efter, utan här har man ett samlat uppdrag dels att se över en rad lagstiftningar som det kan finnas skäl att justera, dels att f. ö. gå vidare. När det gäller 200-kronorsregeln är det ett ganska besynnerligt krav som socialdemokratin ställer. Man hävdar, nu som tidigare, att lag och avtal skall följas — där är vi överens. Socialdemokraterna hävdar också att det skall vara en påföljd för den som bryter mot denna lag. Men socialdemokraterna har, med oklara motiv och en stor lidelse, hakat upp sig på att det skall vara ett nominellt belopp från 1928. Fru talman! Jag ivrar verkligen inte för att böterna för lagbrott mot arbetslagarna skall följa inflationen, men en blygsam anpassning till förändringarna av penningvärdet måste ändå anses rimlig. Det är någonting som arbetsdomstolen har tagit fasta på och därmed väl följt intentionerna i riksdagsbeslutet 1976 om ett flexibelt bötesbelopp samtidigt som man är mycket återhållsam med överskridande av just 200-kronorsgränsen. Det är också en annan fördel som vi inte får glömma bort, Lars Ulander, och det är att med en anpassad påföljd kan straffet bli mera humant mot den felande. Alternativet avsked kan användas mera sällan och skall f.ö. tillämpas ytterst restriktivt. Vi kan väl ta ett exempel ur levande livet för att få en kanske mera närgången diskussion om detta. Jag skulle vilja fråga Lars Ulander hur han ser på följande. En facklig förtroendeman skriver på ett löneavtal. Samma dag hoppar han av från sitt uppdrag och ansluter sig till den strejk som följande dag bryter ut på grund av missnöje med avtalet. Menar Lars Ulander att en sådan arbetstagare skall ådömas samma skadestånd som arbetskamraterna, eller skall man sänka skadeståndet för arbetskamraterna till följd av att den f. d. företroendemannen inte kan åläggas betala mer än 200 kr.? Det skulle vara intressant med en kommentar från Lars Ulander på den punkten.

Fru talman! Vpk och folkpartiet är naturligtvis inte överens. Vad som kan vara intressant att konstatera är att Elver Jonsson vill ha en demokratisk väg och säger sig vilja resonera sig fram om problemen. Men han glömmer bort vilka positioner parterna har. Den ena parten äger produktionsmedlen, och i kraft av sitt ägande styr den och har oändliga möjligheter att påverka utvecklingen, medan den andra parten bara säljer sin arbetskraft. Om man då skall resonera sig fram — på vilkas villkor blir det? Detta är den huvudsakliga demokratiska frågeställningen som Elver Jonsson, folkpartiet och borgare i övrigt inte vill kännas vid. Det är den grundsynen som gör att de alltid sätter halt vid fabriksportarna i vad gäller demokratin. Strejkrätt, vetorätt, möten på betald arbetstid och andra demokratiska rättigheter för de arbetande krävs ju bara för att man på några områden skall kunna hävda de arbetandes intressen mot arbetsköparintressena. Men det vill naturligtvis inte folkpartiet veta av. Den enda reformering som folkpartiet och borgerligheten kan tänka sig går åt ett annat håll. Jag vill konstatera att det avtal som man håller på att snickra ihop och som man tydligen är ganska överens om och tillfredsställd med — för man vill inte gärna kommentera det; även om Sten Svensson kommenterade det föregående vecka — är ju egentligen ett avtal på Svenska arbetsgivareföreningens villkor. Det är ett avtal som egentligen befäster vilka utgångspunkterna är i dag och att de problem som finns skall gå ut över arbetarna. Det måste markeras — och där får Sten Svensson rätt, med alla sina motioner på arbetslivets område — att företagens effektivitet, konkurrenskraft och lönsamhet för att trygga investeringar och utveckling, blir utgångspunkten i det nya s.k. utvecklingsavtalet. Och detta utvecklingsavtal, som man håller på att snickra ihop, har tydligen sådana utgångspunkter att borgerligheten kan vara helt överens, och jag förstår därför att också Elver Jonsson är med på det. Mer förvånande är det naturligtvis att socialdemokratin och LO kan vara överens om en sådan utveckling.
Fru talman! Elver Jonsson påstår att jag hade sagt att det inte var bevisat att folkpartiet driver på i frågorna om medbestämmande i arbetslivet. Men det var inte så, utan snarare tvärtom. Jag vill påstå att det är bevisat att folkpartiet över huvud taget inte har någon ambition att driva på i dessa frågor. Sedan tar Elver Jonsson upp en del frågor som behandlas i andra utskott och undrar var socialdemokraterna står. Men den diskussionen kan vi väl föra när de ärendena tas upp. Vi kommer ju att få ett exempel på inriktningen och viljan hos regeringen, enkannerligen hos folkpartiet, inom en mycket snar framtid, nämligen när vi skall behandla lagen om anställningsskydd. Det är ytterligare ett exempel på inriktningen. Elver Jonsson tar vidare upp en litet underlig diskussion om 200 kronorsregeln. Han säger att socialdemokraternas motiv är oklara. Jag vet inte hur pass mycket vi skall behöva undervisa Elver Jonsson om de argument och motiv som ligger bakom. Men det är helt klart att man inte kan skrämma människor genom att ta ifrån dem pengar och säga att det är nödvändigt för att få ett arbetsliv som fungerar. Man måste se till att arbetslivet blir sådant att det är helt naturligt att få bort konfliktorsakerna. Man kan inte sänka levnadsstandarden för folk och säga, att om ni inte går med på detta så tillämpar vi den här regeln. Sedan kommer Elver Jonsson med ett konstruerat exempel. Han säger att det är en blygsam höjning och att man i stället skall gå med på avsked. Jag vet inte vad det är för krafter som driver Elver Jonsson i de här frågorna. Men det är noginte vi som har oklara motiv, utan det måste rimligen vara folkpartiet, i detta fall representerat av Elver Jonsson.

Fru talman! Lars-Ove Hagberg gör ägandet till ett villkor för inflytande. Vi ser det annorlunda. Vi menar att även om de anställda inte är i ägarposition skall de ha ett reellt inflytande på sin situation och på sin arbetsplats. Där är MBL ett medel, även om medbestämmandelagstiftningen kan reformeras och göras bättre. Vpk vill f. ö. att fredspliktsreglerna skall avskaffas, att strejkrätten skall bli fri och att strejkskadestånden skall avskaffas. Detta skulle innebära att det skulle bli fritt fram för arbetstagarparten att när som helst bryta ingångna avtal, och det kan vi inte gå med på. Att riksdagens icke-socialistiska hälft inte går med på ett sådant system kanske inte överraskar ens Lars-Ove Hagberg. Men inte heller socialdemokraterna ställer upp på dessa kommunistiska krav. Jag vill dessutom påminna om vad landssekretariatet säger i sitt motionsutlåtande till LO-kongressen. Det borde Lars-Ove Hagberg läsa, innan han gör alltför tvärsäkra påståenden. Vpk är alltså i strid inte bara med liberaler. Socialdemokraterna säger också nej, och fackföreningsrörelsen avvisar bestämt vpk:s krav på denna punkt. Mer ensam i debatten kan man knappast stå. I Lars Ulanders senaste replik saknar jag fortfarande de bevis som jag efterlyste och som Lars Ulander påstår sig ha. Jag konstaterade också i mitt första anförande den reträtt som man gjort från socialdemokratins sida beträffande förtroendemannalagen. Det är inte längre ett skall på regeringen för att den inte i ett svep vill föreslå en ny förtroendemannalag inom nya arbetsrättskommitténs förslag. Jag ser det som ett erkännande från socialdemokraterna att det är fråga om en mycket kostnadskrävande reform. Men jag frågar mig fortfarande vilken ledning regeringen kan ha av de socialdemokratiska förslagen om ett etappvis genomförande, när socialdemokraterna inte vill precisera vad man skall börja med. Har socialdemokraterna egentligen samma uppfattning som utskottsmajoriteten, nämligen att man först bör avvakta vad resultatet blir av medbestämmandeförhandlingarna på den privata sidan och se vilka effekter det får för reformeringen av förtroendemannalagen? Eller vill Lars Ulander verkligen att riksdagen skall ”klampa in” i ett aktivt förhandlingsskede? Vad beträffar 200-kronorsregeln hävdar jag, Lars Ulander, att motiven till att man från socialdemokratiskt håll driver den här frågan är till synes mycket oklara. LO:s tystnad på den här punkten är talande.

Fru talman! Hans Gustafsson anser att utskottsmajoriteten varit mer än lovligt klåfingrig när vi gått med på det med eftertryck framförda önskemålet från kommunoch landstingsförbunden om en utredning och översyn. Om Hans Gustafsson är tveksam om våra möjligheter att göra en riktig bedömning, vill jag ändå erinra om att i Kommunförbundets styrelse sitter folk som har dessa problem in på livet i det dagliga arbetet. Där har man uppenbarligen samma uppfattning tvärsöver partigränserna. Till den uppfattningen hör att det medbestämmandeavtal Hans Gustafsson talar om inte löser problemen. Utskottsmajoriteten anser att man inte gärna kan negligera och nonchalera en begäran om utredning, när den motiverats så övertygande som de båda kommunförbunden gjort.

Fru talman! Hans Gustafsson hänger uppenbarligen upp sig på varifrån ett förslag kommer mer än på det sakliga innehållet. Dessutom har han djärvheten att tillskriva sina partikamrater inom kommunoch landstingsförbunden nya uppfattningar. Hur det är med den saken har vi inte kunnat få styrkt. Det får väl bli en utredning mellan Hans Gustafsson och kollegerna på den socialdemokratiska kanten inom den kommunala hierarkin. Men jag vill, fru talman, än en gång slå fast att utskottsmajoriteten på grundval av det material vi haft tillgång till inte gärna kunnat avstyrka en sådan här begäran om utredning och översyn, när den — som vi ser det — motiverats så övertygande. Om Hans Gustafsson fortfarande inte känner sig övertygad får han fortsätta detta resonemang med Inge Hörlén i Kommunförbundet och Kurt Ward i Landstingsförbundet. Det är ändå de personerna som har skrivit de båda kommunförbundens yttranden i den här frågan, och de har inte följt upp det hela genom några brev till utskottet där de säger sig återta sin uppfattning. Fru talman! Man måsta tillmäta Kommunförbundets och Landstingsförbundets samstämmiga uppfattning större tyngd än vad Hans Gustafsson och socialdemokraterna i utskottet har gjort.

Fru talman! Jag tror att vi alla är mycket medvetna om att de anställdas inflytande på arbetsmarknaden och på sina arbetsplatser är någonting oerhört viktigt och mycket positivt. Det finns enligt vår uppfattning ett mycket stort fält av gemensamma intressen mellan anställda och arbetsgivare. Det finns ett gemensamt intresse av att företag skall fungera så väl som möjligt och ha så god ekonomi som möjligt. Det finns ett gemensamt intresse av att annan verksamhet också skall fungera så väl som möjligt liksom att det skall skapas goda arbetsförhållanden för dem som är verksamma. Därför har medbestämmandelagstiftningen inneburit och innebär fortfarande ett värdefullt tillskott i beslutsfattandet på våra företag och våra offentliga institutioner. Medbestämmandet tillför verksamheten de anställdas erfarenhet, och de anställda representerar naturligtvis alltid ett gediget kunnande om det arbete de själva håller på med. Det skapar bättre möjligheter att se till att arbetsförhållandena är anpassade till de anställdas egna önskemål och egna uppfattningar om hur allting bäst skall fungera. Samtidigt är det naturligtvis viktigt att medbestämmandelagstiftningen fungerar på ett smidigt och praktiskt sätt. Det ligger också i allas intresse, såväl i arbetsgivarnas som i personalens, att man undviker onödig byråkratisering och onödig tidsutdräkt i beslutsordningen. Inte heller här behöver det finns några principiella motsättningar, även om det naturligtvis kan uppstå skilda uppfattningar i praktiken. Jag vill påstå, fru talman, att trots att vi i detta betänkande behandlar inte mindre än 21 motioner som rör medbestämmandelagstiftningen, så finns det en mycket betydande samstämmighet om den här lagstiftningens grunder. Mycket få förslag innebär att man skulle rucka på de grundläggande principerna i medbestämmandelagstiftningen. De enda som egentligen skiljer ut sig är vänsterpartiet kommunisterna. Att de gör det beror naturligtvis på att de har en helt annan uppfattning om samhällssystem och ekonomiskt system. Den breda idégemenskap om hur samhälle och näringsliv skall fungera som vi andra har delar inte vänsterpartiet kommunisterna. Det speciella synsätt de har avspeglas också i den motion vänsterpartiet kommunisterna har lagt fram. Vpk vill inte se arbetsmarknaden som ett förhållande mellan två parter där båda har möjlighet att ställa krav på att ingångna avtal respekteras och där båda har möjlighet att sätta kraft bakom sina önskemål genom olika typer av stridsåtgärder. Vpk ser inte heller något behov av regler på arbetsplatsen som gör att företagen kan fungera någorlunda väl och något så när effektivt. Vpk:s uppfattning om hur ett väl fungerande företag skall vara avspeglas förmodligen bäst i förhållandena i Östeuropa, där vi vet att näringslivets effektivitet är väldigt dålig. Men jagtror att vi på det hela taget kan bortse från vpk:s inlägg i den här debatten, eftersom det fjärmar sig så långt bort från de realiteter som åtminstone 97 96 av svenska folket anser vara värda att slå vakt om. Det finns naturligtvis i ett sådant här betänkande en del gamla skivbekanta, debatter som kan verka relativt tjatiga och där argumenten inte blir bärkraftigare för att de upprepas många gånger. Dit hör socialdemokraternas envist återkommande förslag om återinförande av 200-kronorsregeln. Detta är givetvis en tanke som blir löjligare och löjligare vartefter tiden går. Den blir löjlig av två skäl. Det ena skälet är att summan 200 kr. ändrar sin innebörd för varje gång socialdemokraterna motionerar om regeln. 200 kr. i dag är inte detsamma som 200 kr. första gången socialdemokraterna reserverade sig i frågan. Nästa gång socialdemokraterna reserverar sig för 200 kr. kommer förslaget förmodligen att ha ytterligare en annan reell innebörd eftersom vi har en penningvärdeförsämring. Socialdemokraterna anser alltså att det är inflationstakten som avgör vad som är ett rimligt skadeståndsbelopp i samband med vilda strejker. Detta är naturligtvis ohållbart, och det visar att förslaget bara blivit en prestigefråga för socialdemokratin, en fråga som saknar reell innebörd och betydelse. Förslaget är också löjligt ur en annan synpunkt. Argumentationen från socialdemokraterna har gått ut på att om man tar bort 200-kronorsregeln skulle de mest fruktansvärda skadestånd drabba de anställda vid vilda strejker. Tidigare här i debatten har Lars Ulander talat om försämring av människors levnadsstandard och sådana där saker. Vi vet nu att i praktiken har skadeståndens reella värde snarast minskat sedan 200-kronorsregeln togs bort. Detta gör att det patos man försöker mobilisera i den här frågan saknar grund i verkligheten. Det är bara att studera siffrorna, så vet man hur det ligger till. Det finns också några principiellt viktiga frågor som tas upp i betänkandet och där utskottet anlägger en del synpunkter. Det gäller framför allt medbestämmande på den offentliga sektorn, och jag tror att vi trots allt kan vara ganska eniga om att det här är en komplicerad fråga att hantera. Här står ju två demokratiska intressen mot varandra. Å ena sidan har vi arbetstagarnas legitima intresse av att kunna påverka sina arbetsförhållanden och påverka vad som gäller på den egna arbetsplatsen. Å andra sidan har vi den mera Övergripande demokratiska principen — den som innebär att alla skall ha samma möjligheter att via sin rösträtt och via sina politiskt förtroendevalda avgöra hur den offentliga verksamheten skall se ut. När det gäller denna grundläggande demokratiska princip är det ju viktigt att inte den ena samhällsgruppen skall ha större inflytande än den andra. Man har redan från början försökt att i MBL och lagen om offentligt anställda på något sätt kryssa sig fram till en vettig balans. Det är sagt att avtal inte får slutas om verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet, men det står inte så i lagen, utan det är någonting som sägs av föredragande statsrådet i förarbetena och som sedan upprepas av utskottet. Detta att det inte finns någon klar lagregel som anger avgränsningen är naturligtvis en beklaglig brist. Vi var några i den här kammaren som inför antagandet av lagen förordade att man skulle skriva in det här i lagen, och jag tror att det hade varit bättre att göra så. Nu föreligger det motioner som behandlats och som rör både den statliga sidan och den kommunala sidan. När det gäller avgränsningsproblemen på den statliga sidan har vi hänvisat till att konstitutionsutskottet noga följer utvecklingen på området, och vi förutsätter att om det visar sig föreligga behov av ändringar, så kommer det initiativ från det hållet. I fråga om den kommunala sektorn har behovet av en undersökning av gränsdragningsproblemen kommit att framstå som ännu starkare. Det här avspeglas inte minst i det enhälliga stöd för förslaget om en översyn som kommit från både Kommunförbundets och Landstingsförbundets styrelser. Stödet är som sagt enhälligt, och det innebär att alla partier som finns med i de här styrelserna står bakom. Det var ganska intressant att för en stund sedan få lyssna till en debatt där man från socialdemokratiskt håll tydligen försökte slingra sig ur det ställningstagande som socialdemokraterna har gjort i Kommunförbundets och Landstingsförbundets styrelser. Hans Gustafssons argumentation gick ut på att hade de socialdemokratiska ledamöterna i Kommunförbundets och Landstingsförbundets styrelser sett de yttranden som de fackliga huvudorganisationerna avgivit, så hade de haft en annan uppfattning. Då ställer man sig naturligtvis genast frågan: Menar Hans Gustafsson att vi skall tolka de här yttrandena så, att dessa fackliga huvudorganisationer har ändrat praxis, att de har frångått sin tidigare uppfattning och nu har en ny uppfattning om saken, och skulle då denna nya uppfattning leda till ett annat socialdemokratiskt synsätt än det som kom fram i Kommunförbundets och Landstingsförbundets styrelser? I annat fall måste det ju ändå vara så att man får förutsätta att även socialdemokratiska ledamöter i Kommunförbundets och Landstingsförbundets styrelser har praktisk erfarenhet av hur systemet fungerar i kommunerna och ute i landstingen. Man får förutsätta att dessa ledamöters ställningstagande i de båda förbundens styrelser byggde på sådan praktisk erfarenhet och inte ändras av några yttranden från fackliga huvudorganisationer — om inte dessa yttranden skall tolkas som uttryck för en ny inställning från de fackliga huvudorganisationernas sida. Så har vi i varje fall inte uppfattat det i Kommunförbundet. Nej, jag tycker att den reträtt som Hans Gustafsson försöker göra från sina partikamraters ståndpunkt var litet väl dåligt maskerad. Vad som är ännu mer anmärkningsvärt är att Hans Gustafsson säger, att när vi i utskottet försöker slå vakt om den politiska demokratin genom att föreslå en översyn av gränsdragningen, är det klåfingrigt. Och när Hans Gustafsson väljer ordet ”klåfingrigt” måste det vara detsamma som att säga: Det här angår inte oss. Det är inte någonting som riksdagen bör befatta sig med, utan det skall vi överlåta åt parterna på arbetsmarknaden. Jag måste säga, fru talman, att jag inte instämmer i det betraktelsesättet. Jag anser att det är ett grundläggande ansvar för Sveriges riksdag att slå vakt om den politiska demokratin. Och jag tycker för min del inte att den politiska demokratin är någonting man skall experimentera med eller att man bör se an utvecklingen och hoppas att allt blir bra. Finns det bland våra kommunalmän och bland landstingsfolk ute i landet, oavsett partigränser, en tveksamhet om gränsdragningen på det här området — vilket det uppenbarligen gör — då är det riksdagens oavvisliga plikt att se till att oklarheterna undanröjs så långt det över huvud taget är möjligt. Jag vill bestämt avvisa påståendet att det skulle vara ett utslag av klåfingrighet från vår sida när vi på det här sättet försöker värna om de demokratiska principerna. I övrigt, fru talman, finns det ett antal förslag om detaljändringar i medbestämmandelagen, om ny förtroendemannalag osv. Nu befinner vi oss i en situation där parterna äntligen har satt sig ned vid förhandlingsbordet också på den privata sidan. Det är naturligtvis inte det rätta tillfället att börja ändra på förutsättningarna för de förhandlingar som har kommit i gång. Därför har vi avvisat sådana förslag. Socialdemokraterna har inte varit lika hänsynsfulla i detta sammanhang, och det finns en del reservationer, men jag tycker att det är viktigt att förhandlingarna får fortgå ostört. Detsamma gäller reservationen från moderaterna. Jag vill, fru talman, yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet.